Fru talman! Jag är ledsen över att Bo Lundgren inte är nöjd med svaret. Däremot kan jag säga att jag är nöjd med Bo Lundgrens inlägg. Det var ett bra inlägg för att komma från en moderat f.d. skatteminister som personligen har medverkat till att vi har hamnat i det ekonomiska moras som vi nu sitter i. Mot den bakgrunden skall man kanske vara litet försiktig, Bo Lundgren, när man dömer ut skattehöjningar. De gigantiska underskott som vi i den nya regeringen hade att hantera när vi trädde till var resultatet av en politik som innebar att Bo Lundgren försökte att höja utgifterna och samtidigt sänka skatterna. Vi har fått se till att det åter blir balans i den offentliga ekonomin. Även om skattehöjningarna har varit stora - och det har de varit, särskilt för dem som har råd att betala - har de inte inverkat så att förtroendet för svensk ekonomi skadats. Vad vi nu kan se är att vi trots dessa skattehöjningar återvinner allt mer av förtroendet för Sverige, både utomlands och här hemma, med fallande räntor och stärkt krona som följd. Det allmänna tal som Bo Lundgren ägnar sig åt, om politikens fördärvlighet, gensägs egentligen tydligast av utvecklingen på marknaderna. Däremot är vi överens om att det inte finns utrymme för kommunala skattehöjningar. Jag har i dag också mycket klart uttryckt detta för Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Jag är ganska säker på att vi i staten och kommunerna gemensamt kommer att hitta en lösning som gör att vi inte behöver se särskilt mycket mer av kommunala skattehöjningar under den tid vi har kvar av den här mandatperioden.

Fru talman! Jag har inte sagt att jag är nöjd med politiken. Det enda som jag är nöjd med i dag är Bo Lundgrens första inlägg, som jag tyckte var ett värdigt inlägg med tanke på den bakgrund som han har. Det är den enda förnöjsamhet som jag i dag har uttalat. Sedan finns det väl anledning, Bo Lundgren, att säga att det skall som moderater alltid har gett ifrån sig mot skatter är egentligen ganska illa underbyggt, särskilt som vi nu ser att när vi har genomfört skattehöjningar som har sanerat ekonomin och återskapat balansen, så har ju gensvaret när det gäller ekonomin inte varit fallande tillväxt. Vi har just nu den kraftigaste tillväxten som vi har haft på år och dag. Vi kan också internationellt se att en ändring av nivån på skatteuttaget inte behöver innebära en ändring av tillväxtsiffran. Tillväxten störs däremot av om man har felaktiga typer av skatter. Och i detta sammanhang kan det finnas ett och annat i Sverige som vi behöver rätta till. Kommunalskatterna tas grundlagsenligt ut av kommunala församlingar i kommuner och landsting. Den rätten har de, och den rätten skall de ha kvar. Däremot begriper de, lika väl som vi i den här kammaren begriper det, att man just nu måste låta saneringsprogrammet få sitt utrymme, men vi har inte utrymme för kommunala skattehöjningar också.

Fru talman! Bo Lundgren kunde också ha lagt till att det inte är konstigt att vi får en uppgång i tillväxten nu efter de miserabla år som vi har bakom oss, då Bo Lundgren fick pröva sitt recept på skattesänkningar som den enda vägen. Då rasade ju tillväxten till negativa tal. Det var en historiskt dålig utveckling för Vad det nu handlar om är att se till att vi får en sådan ordning på de offentliga finanserna att vi kan ge stabila spelregler för dem som finns i kommuner och landsting, ett handslag som de vet att de kan lita på och en framförhållning när det gäller beslutsfattandet som gör att de faktiskt orkar avstå från skattehöjningar. Det är den utvecklingen som vi nu har inom räckhåll - stabila spelregler för kommuner och landsting, inga ytterligare skattehöjningar, men å andra sidan, från statens sida, en ekonomisk politik som pressar tillbaka räntorna, stärker kronan och ökar sysselsättningen. Det är ju detta som vi nu har inom räckhåll efter år av misskötsel, Bo Lundgren. Med en sådan utveckling kan man i och för sig var till freds. Men jag är självklart ännu inte nöjd.

Fru talman! Jag skall inte strö salt i de lundgrenska såren. Men när Bo Lundgren läser protokollet från den här debatten tycker jag att han skall studera den mening där han själv säger: den sanering som vi hade tänkt genomföra. Möjligen hade ni tänkt göra något, men ni gjorde ingenting. Tillkortakommandet är av en sådan omfattning att ni lämnar efter er ett sönderkört offentligt ekonomiskt system som vi nu sanerar. Nu är vi på väg åt rätt håll. Staten har ordning på sina finanser, och kommunerna kommer att klara att hålla skattenivån, det är jag övertygad om. Men det har skett efter en insats då svenska folket har fått uppleva såväl besparingar som skattehöjningar som har varit något så när rättvist fördelade. Nu återstår att återgå till full sysselsättning. Den uppgiften skall vi också klara.

Fru talman! Åsa Stenberg har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att möjliggöra en vidgad användning av medlen för ekologisk produktion. Sverige har utformat ett miljöstödsprogram inom ramen för EG:s rådsförordning om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds och naturvårdskraven. Programmet består av tre delar där ett av delprogrammens syften är att främja ekologisk produktion. För budgetåret 1995/96, som avser två utbetalningstillfällen, avsätts drygt 400 Enligt EG-förordningen skall medlen användas för att sprida information om t.ex. produktionsmetoder som syftar till ett mer mijövänligt jordbruk. Det är naturligt att information kommer att riktas till framför allt lantbrukare som är intresserade av ekologisk produktion eller som bedriver denna produktion. Medlen kan inte användas för andra åtgärder än sådana som omfattas av förordningens bestämmelser. Regeringen har nyligen gett Jordbruksverket i uppdrag att utarbeta en aktionsplan för den ekologiskt odlade arealen i Sverige i syfte att nå målsättningen att 10 % av landets åkerareal bör vara ekologiskt odlad år 2000. I uppdraget, som skall redovisas senast den 1 mars 1996, ingår att definiera problemområden och hinder för att nå tioprocentsmålet och att bedöma vilka insatser och åtgärder som behöver vidtas. Behovet av informations-, utbildnings och rådgivningsinsatser riktade till såväl producenter som konsumenter samt behov av försöks och utvecklingsverksamhet är områden som också skall belysas.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka jordbruksministern för svaret. Vi är naturligtvis överens om tioprocentsmålet och att det är positivt att det finns mer resurser nu än tidigare till ekologisk produktion. Men det är också brist på ekologiska produkter i Sverige, mycket kanske beroende på att de ekologiska produkterna i Sverige och i Danmark i större utsträckning än i övriga Europa säljs via den vanliga livsmedelshandeln. Det är därför som jag har ställt den här frågan.

Där finns det en propp, och det fungerar sämre i dessa led. Man kan inte heller använda pengarna till forskning och utveckling. Skall jag tolka svaret som att det med gällande förordningar inte är möjligt med en vidare användning?
Fru talman! Man får använda pengarna i enlighet med förordningen. Enligt förordningen går det inte att använda pengarna på det sätt som Åsa Stenberg har föreslagit. Det blir i så fall något som man får se över när översynen skall göras senast den 1 mars 1996. Då skall uppdraget från Jordbruksverket vara klart och även denna fråga belysas. När det gäller konsument och miljögrupper har vi avsatt andra pengar som skall kunna gå till information till dessa grupper. Det är pengar ur anslaget G 8, Konsument och marknadsföringsåtgärder inom livsmedelsområdet. De krav som KRAV har framställt på detta område har tillgodosetts.
Fru talman! Det är positivt att det är på det sättet. Jag vill också ställa en kompletteringsfråga med anledning av uppdraget och aktionsplanen. Om man kommer fram till att det behövs mer pengar för information, utbildning och rådgivning för andra än lantbrukare, kommer det då att finnas möjligheter att genomföra det, eller kommer EU:s regler att sätta käppar i hjulet?
Fru talman! Det är litet svårt att säga det i dag. Om vi under programmets löptid upptäcker att vi vill förändra det på någon punkt - och det är möjligt att vi gör, eftersom vi får alltmer erfarenhet - får vi gå tillbaka till EU och säga att det tyvärr inte var så bra som vi trodde, och att vi vill förändra på den ena eller andra punkten. Sedan blir det en regelrätt förhandling mellan Sverige och kommissionen. Jag utesluter inte möjligheten, men man kan i dag inte garantera den.
Fru talman! Då önskar jag jordbruksministern lycka till, om vi kommer fram till att vi måste ändra reglerna.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att föreslå ett förbud mot laxfiske eller på annat sätt förbättra möjligheterna att behålla naturlaxen. För att rädda den naturreproducerande laxen krävs olika insatser. Ett omfattande forskningsprogram har satts i gång i syfte att klarlägga orsakerna till de reproduktionsstörningar som har benämnts M74 och som har drabbat Östersjölaxen svårt. En annan insats som syftar till att trygga de vilda laxbestånden är uppbyggnaden av en genbank med avelsbesättningar från 15 laxstammar från Torne älv till Mörrumsån. Men inte minst är det nödvändigt med en minskad beskattning av de blandade bestånden, i första hand i södra Östersjön, och ett förbud mot fiske på de renodlade vildlaxbestånden. Vidare behövs ett intensivt fiske riktat mot den odlade laxen för att bl.a. förhindra att den sprider sig till de älvar som har naturreproducerande laxbestånd. Jag anser att ensidiga svenska åtgärder inte skall vidtas när det gäller fiskestopp i Östersjön. För att kraftigt minska fisket på det blandade bestånden av vild och odlad lax krävs i stället internationella uppgörelser som omfattar samtliga Östersjöstaters fiskare. Detta är anledningen till att Sverige har drivit kravet om minskning av laxfisket under flera år. Först drevs frågan för att få till stånd en totalkvot för laxfiske i Östersjön, sedan drevs frågan att kraftigt minska fisket efter lax. År 1994 var kvoten 600 000 laxar, vilket Sverige ville halvera. Kvoten minskades med enbart 100 000 till 500 000 laxar. Inför årets session upprepade Sverige sitt krav på en halvering av laxfiskekvoten. Tyvärr blev inte resultatet detta utan enbart en minskning med 10 %, dvs. till 450 000 laxar. Ett alternativ till att kraftigt minska havsfisket efter lax är att avsevärt minska utsättningarna. Dessa utförs till helt övervägande del av Sverige och Finland. Därför måste denna åtgärd, för att bli verkningsfull, göras genom att såväl svenska som finska utsättningar minskar. Finland har redovisat sina svårigheter att på relativt kort tid göra en mer markant reduktion av sina utsättningar. Dessa är, liksom de svenska, till stor del bundna i vattendomar. I somras diskuterade jag detta med min finländska kollega, och vi var överens om att fortsätta diskussionerna på tjänstemannaplanet, bl.a. med inriktningen att se vilka förutsättningar som finns för en ömsesidig svensk-finsk reduktion av laxutsättningarna. Det är dock positivt att man för första gången i Warszawakommissionen har fastställt riktlinjer för laxpolitiken i Östersjön. Dessutom antogs en rekommendation som riktade sig till Östersjöstaterna och som uppmanade dessa att införa ett förbud mot allt fiske efter lax i älvar och älvmynningar där det finns naturreproducerande laxbestånd. Orsaken till att beslutet fattades i denna form var att älvfisket inte faller inom Warszawakommissionens mandat. Denna rekommendation om att införa ett s.k. moratorium för fiske efter vildlax i älvar och älvmynningar arbetar nu Fiskeriverket med. Fiskeriverket är den myndighet som har ansvaret för den nationella fiskeregleringen.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Jag kan inte säga att jag är riktigt nöjd, vilket kanske inte heller hade förväntats. Läget är i dag ytterst allvarligt för den naturreproducerande laxen i Östersjön. Internationella forskare, framför allt de i Internationella havsforskningsrådets rådgivande organ, ACFM, menar att situationen är så allvarlig att det finns en stor risk att den naturreproducerande laxen kan försvinna redan inom detta år. Man anser att den enda möjligheten att i dag rädda naturlaxen är att införa ett stopp på laxfisket i Östersjön under år 1996. Det finns en risk för att vi även här urholkar den biologiska mångfalden, som vi talar så mycket om. Men vi kan tyvärr se inte bara här utan också i många andra sammanhang att talet och besluten inte riktigt följer varandra åt. Sverige har fått 124 000 laxar för år 1996 enligt Warszawarundans uppgörelse. Det innebär teoretiskt sett ungefär 12 500 naturreproducerande laxar, eftersom vi tror att beståndet av naturreproducerande laxar är ungefär 10 %. Det skulle kunna vara så illa att den naturreproducerande laxens bestånd står och faller med om vi plockar upp de laxarna. Med tanke på att situationen är så akut anser vi i Miljöpartiet att det Sverige kan göra är att gå före. Jag är mycket glad att Sverige har försökt driva på att få ner laxkvoten. Naturligtvis hade det varit bra om vi fått ner laxkvoten till 300 000 laxar. Det hade för Sveriges vidkommande inneburit att vi hade fått en bit under 100 000 laxar, dvs. 30 000-40 000 färre än vad vi får i dag. Fru talman! Ett sätt skulle kunna vara att vi i Sverige halverar den kvot vi har fått därför att vi vill visa att Sverige menar allvar med att minska kvoten till 300 000. Kan miljöministern tänka sig en sådan åtgärd?
Fru talman! Vad miljöministern kan tänka sig vet jag inte, men jordbruksministern kan inte tänka sig det. Vi hade i slutet på förra året och under detta år ett ensidigt svenskt fiskestopp under fyra månader för södra Östersjön. Jag menar att det är orimligt att begära detta av en enskild nation efter det att vi har haft förhandlingar med länderna runt Östersjön i Warszawakommissionen. Det är orimligt att därefter begära av Sverige att vi skall gå före på detta sätt. Det är orimligt mot dem som har att utöva sitt yrke och som skall leva på den kvot det blev. Däremot kan jag försäkra Gudrun Lindvall att vi har gjort vårt yttersta. Om vi fått som vi velat hade kvoten blivit 250 000 laxar. Men tyvärr finns det andra länder som inte bedömer hoten lika starkt som vi. Jag vill här säga i debatten att vi därvidlag har vissa problem med våra grannar österut, nämligen Finland.
Fru talman! Siffrorna är ganska intressanta. Om Sverige hade ansett att vi borde ha fått en total kvot på 250 000 hade vi ansett att de svenska laxfiskarna kunnat klara sig med en kvot som ligger betydligt under den vi i dag har fått. Med en kvot på totalt 250 000 laxar hade svenska fiskare fått ungefär en halvering av de 124 000 man har fått i dag. Det är precis det jag menar. Om Sverige driver en linje att vi skall pressa ner kvoterna rejält borde vi när vi väl får kvoten hålla fast vid den linjen och fatta ett nationellt beslut på den nivå som vi själva har försökt att driva i förhandlingarna. Hade vi lyckats skulle vi ansett att det var bra och att de svenska laxfiskarna hade klarat sig på den kvoten. Då borde vi på samma sätt anse att de svenska laxfiskarna skall klara sig på den kvoten även om en del av beslutet är nationellt. Det skulle hjälpa upp situationen. Då skulle vi hamna på en kvot på 60 000 70 000 laxar. Det vore i varje fall bättre än som det är i dag. Jag förstår att vi har olika uppfattningar när det gäller detta. Tyvärr finns det risk att effekten av detta blir att naturlaxen försvinner. Jag skulle bara vilja fråga...
Herr talman! Jag har samma uppfattning som Gudrun Lindvall på den punkten.
Taletiden är slut. Lena Klevenås får återkomma.
Fru talman! Rent teoretiskt finns det naturligtvis möjligheter att göra så som föreslås här. Vi gjorde det i fjol. Men samtidigt skall vi komma ihåg att vår argumentering i Warszawakommissionen blir försvagad med ett sådant agerande. När vi då kräver detta av de andra länderna får vi tillbaka: Gör det ni själva! Vi vill inte vara med. Jag tycker att man skall hålla på solidariteten mellan dessa länder och hela tiden ihärdigt kräva av de andra länder att de också måste vara med och dela på det ansvar som vi gemensamt har för Östersjön.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser naturligtvis också att vi skall dela på ansvaret, men ansvaret måste ändå vara störst mot naturlaxen. Försvinner den finns inte så mycket ansvar att utkräva. Jag förstår att vi inte kommer längre i den diskussionen. Jag skulle däremot vilja ställa en fråga. När räknar jordbruksministern med att det moratorium som Fiskeriverket nu jobbar på att införa för vildlax i älvar och vid älvmynningar kan komma att träda i kraft?
Fru talman! Jag skall ha en överläggning med Fiskeriverket i morgon. Då kommer de att beskriva tidsplanen. Därför kan jag tyvärr inte redovisa den i dag.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig på vilket sätt regeringen kan protestera mot det faktum att flera EU-länder brutit mot EU:s förbud mot import av skinn från sälungar, whitecoat och blueback. Det är riktigt att det finns ett EG-direktiv som reglerar import till medlemsländerna av skinn från vissa sälungar. Detta direktiv säger att medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ingen kommersiell import sker av skinn från sälungar, whitecoat och blueback. År 1994 hade alla de dåvarande medlemsländerna införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning. I Sverige har importförbudet införts genom en bestämmelse i förordning Direktivet motiveras av risken att dessa sälar utrotas. Av statistiken framgår att det är vissa medlemsländer som trots dessa regler har importerat sälskinn. Det är självfallet angeläget att de regler som har antagits inom EU verkligen följs av medlemsländerna. Det är kommissionens uppgift att övervaka att så sker. Kommissionen har redan uppmärksammats på det aktuella problemet. Från svensk sida avser vi självfallet att ta upp ärendet i kontakter med de berörda länderna. Regeringen kommer att noga följa kommissionens vidare hantering i frågan.
Herr talman! Jag får tacka ministern så mycket för svaret. Sverige har ett högt anseende när det gäller djurskyddsfrågor i EU, som vi kanske kan hänföra den här frågan till. Man räknar med att Sverige skall agera. Förbudet mot handel med framför allt whitecoat och blueback kom redan 1983. Trots det har vi kunnat konstatera att sex länder har brutit mot den bestämmelsen sedan dess. Det gäller Danmark, Tyskland, England, Frankrike, Italien och Spanien. För Danmarks vidkommande var det en ganska stor affär bara för några år sedan. Det här är naturligtvis oerhört olyckligt. Det är också olyckligt att den firma som säljer de här skinnen i Norge också har börjat föra en handel med skinn från Canada, vilket gör att det blir ännu svårare att kontrollera varifrån skinnen kommer. Att det fortfarande jagas säl utanför Norges kust är otvetydigt. Det kanske unionen inte kan åtgärda, i alla fall inte genom Mats Hellströms försorg. Det gäller framför allt eftersom Norge har lyckan att stå utanför denna union. Nej, nu kanske jag var litet för politisk. När det gäller handeln anser jag att Sverige verkligen skall trycka på och tala om att det här är en oacceptabel hantering. Vi skall på alla sätt i alla olika sammanhang lyfta fram frågan. Vi kanske redan under regeringskonferensen verkligen kan påtala att den här typen av direktiv, som handlar om den biologiska mångfalden och om djurskyddsaspekter, måste lyftas fram alldeles särskilt. Jag hoppas att vi är överens om att den svenska regeringen skall vidta åtgärder. Jag undrar då vilka åtgärder man kan vidta.
Herr talman! Jag delar Gudrun Lindvalls syn på frågan. Jag tycker också att det är helt fel att länder accepterar import trots att man har skrivit under direktiv om att import skall förbjudas. Vi avser att ta upp frågan på regeringsnivå med de länder som enligt statistiken importerar. Det gäller definitivt Storbritannien och Frankrike. Det är litet oklart i Eurostat när det gäller några av de andra länderna, men det kommer vi att gå igenom. Förutom med Storbritannien och Frankrike kommer vi naturligtvis att ta upp det med övriga länder som kan beröras. Regeringskonferensen är till för att ge framtida regler och framtida organisationsmodeller för EU. I det här fallet är reglerna tydliga. Här skall vi gå in oberoende av regeringskonferensen, på samma sätt som Sverige är pådrivande när det gäller att länder skall uppfylla de direktiv som antas på andra områden. Det kan bl.a. gälla den gemensamma marknaden. Vi skall ta kontakt med myndigheterna i de länderna.
Herr talman! Vi får väl nöja oss med den diskussionen. Genom att jag har ställt den här interpellationen har brevet från Odd Lindberg - den sältillsynsman i Norge som i en film som kom för några år sedan uppmärksammade världen på hur hanteringen gick till - som bl.a. har sänts till premiärministrarna i de sex berörda länderna och EU nu kommit UD till del. Det är glädjande, och jag hoppas att det kan vara till hjälp för Mats Hellström i det fortsatta arbete. Jag önskar er varmt lycka till med det.
Herr talman! Två frågor har ställts till försvarsministern och till statsrådet Nygren med anknytning till uppgifter i massmedierna om Kockums verksamhet i Thailand. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande, och jag avser att svara på dem i ett sammanhang. Gudrun Schyman har frågat om regeringen har givit Kockums garantier av samma slag som man en gång gav Bofors i den s.k. haubitsaffären med Indien. Svaret är nej. Någon diskussion om garantier har inte förts i regeringen. Exportkreditnämndens styrelse har inom ramen för sina riktlinjer den 14 september i år behandlat en ansökan från Kockums om förhandsbesked avseende exportkreditgaranti och därvid fattat beslut om att ge företaget ett sådant förhandsbesked. Beslutet innebär bl.a. att EKN ställt sig positiv till att täcka det belopp som ansökan avser när det gäller exportkreditgaranti. EKN tar slutlig ställning i frågan om garanti först i samband med utfärdandet av en garantiutfästelse. Birger Schlaug har frågat om regeringen avser att initiera en utredning om Kockums påstådda utbetalningar och erbjudanden om utbetalningar i Thailand. Regeringen kommer för sin del att söka medverka till att situationen klarläggs, inom ramen för vad som är konstitutionellt möjligt. Vidare utgår jag ifrån att företaget har intresse av att klarlägga de påståenden som förekommit i massmedierna. Jag vill tillägga att det för att skapa klarhet är viktigt att den som har kommit med uppgiften om utbetalningar redovisar ett underlag som kan belysa sakförhållandena.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag måste dock säga att det är något kryptiskt, men jag kanske kan få en förklaring. Till att börja med blir jag inte riktigt klok på om regeringen har lämnat garantier eller inte. Det står att svaret är nej. Sedan står det att man har sagt i ett förhandsbesked att det nog kan gå bra. I praktiken måste det väl ändå uppfattas som att man från regeringens sida åtminstone är positivt inställd till att tillåta export till det här landet. Det finns inte längre några hinder för det. Så uppfattar jag svaret. Jag vet inte var skillnaden är i praktiken mellan detta och en garantiutfästelse. Det andra som jag delvis berörde gäller hur man vill kartlägga och klarlägga dessa förhållanden. Det pågår en diskussion i Thailand. Den politiska oppositionen är oroad över det här och vill gärna se att alla papper kommer på bordet. Man vill ha en utredning. Jag undrar om regeringen är beredd att tillsätta en utredning - ungefär som man gjorde i Boforsaffären, att låta Riksrevisionsverket försöka bringa klarhet i det här. Den tredje saken jag vill ta upp är det som står sist i svaret, nämligen att det är viktigt att den som har kommit med uppgiften om utbetalningar redovisar ett underlag som kan belysa sakförhållandena. Man kan knappast ha krav på att en uppgiftslämnare skall röja källan. Det skulle vara mycket besvärligt om man agerade på det sättet. Det måste vara möjligt att utifrån uppgifter väcka sådana här viktiga, politiska frågor. Vi har ett dåligt rykte i Sverige - får man säga - om man ser till hur sådana här frågor har hanterats tidigare. Det är väl litet orimligt att ställa krav på att man skall röja källan i det här fallet.
Herr talman! Tack för svaret. Jag undrar om regeringen uppmanar Svenska freds handläggare att bryta mot grundlagen. Är det detta som regeringen menar med det här svaret? Regeringen kommer för sin del att söka medverka till att situationen klarläggs. På vilket sätt kommer det att ske? Kommer ni helt enkelt att ta initiativ till en utredning? Eller är förutsättningen för den här utredningen och för att regeringen skall ta i frågan att Svenska freds skall avslöja sin källa och därmed bryta mot grundlagen? Detta skulle jag mycket gärna vilja ha svar på. I ett gemensamt betänkande från utrikes och försvarsutskottet står det så här: Regeringen och svenska myndigheter skall på ett aktivt sätt stötta försvarsindustrins exportansträngningar. Om man skall stötta Kockums är det väl väldigt bra att man verkligen tar tag i frågan och utreder den väldigt seriöst, även om Svenska freds inte vill bryta mot grundlagen? Man lät Riksrevisionsverket titta på Boforsaffären. Man kan väl gå den vägen här också. Våra ambassadörer talar egentligen med regeringens tunga - med regeringens godkännande. Eva Heckscher, som är ambassadör i Thailand, har i thailändska tidningar låtit meddela att Svenska freds uppgifter är grundlösa. Är det också regeringens uppfattning? Varför har hon hävdat detta? Det måste vara regeringens uppfattning, såvitt jag förstår. Det vore bra om regeringen tog initiativ till en utredning liknande Boforsutredningen. Om man anser att Sverige, svenska företag och regeringen själv inte har något att dölja är det naturligtvis det allra bästa, så att vi får reda ut anklagelserna.
Herr talman! Det kan inte råda någon som helst tvekan om vad som står i svaret till Gudrun Schyman. Regeringen har icke fört någon diskussion om garantier. Exportkreditnämnden, som är en statlig myndighet, har inom ramen för sina riktlinjer behandlat en ansökan om förhandsbesked om exportkreditgaranti. Det är ingen regeringsgaranti. Gudrun Schyman frågade om en garanti av samma slag som gavs till Bofors i haubitsaffären med Indien givits här, och svaret är nej. Det var en regeringsgaranti. Affären var av så stor omfattning. Kreditvärdighet och omfattning av affärer är olika vad gäller olika länder. Då var det en regeringsgaranti som gavs. Exportkreditnämnden har på sina vanliga villkor, efter sina riktlinjer, gått in i en process med Kockums. Någon som helst diskussion om garantier i det sammanhanget har inte förts i regeringen. Vad gäller den andra frågan vill jag säga att det är självklart - det borde inte ens behöva sägas ifrån talarstolen - att regeringen inte uppmanar någon att bryta mot grundlagen. Däremot utgår jag ifrån att det är angeläget för den som anser att det finns verkliga oegentligheter att medverka till att de kan redas ut. Det skulle vara förvånande om den som med all tänkbar, och säkert genuin, indignation pekar på det man bedömer vara missförhållanden inte vill hjälpa till att reda ut frågan. Jag menar att det naturliga i detta skede är att Krigsmaterielinspektionen tar kontakt med företaget. Det ger möjlighet för dem som har kommit med uppgifterna - hittills anonyma källor i en artikel - att i en diskussion som självfallet får vara av den förtroliga karaktär som vederbörande själv önskar, medverka till att belysa förhållandena. Det vore konstigt annars. Något som helst direktiv från regeringen till Eva Heckscher vad gäller hennes brev finns inte.
Herr talman! Jag undrar i alla fall hur relationerna mellan Utrikesdepartementet och ambassadörerna är. Enligt dessa uppgifter har den svenska ambassaden i Bangkok lämnat ett vad man kallar för klargörande och en garanti till Thailand, där man dessutom säger att Kockums ägs av den svenska staten. Jag är inte riktigt säker på att man i Thailand har skillnaden mellan olika garantier klar för sig. Tydligen vet inte heller ambassaden vad som gäller och vilken typ av garanti det handlar om. Jag tycker att det är märkligt att ambassadörer inte är så insatta i förhållandena att de på ett korrekt sätt kan upplysa en regering i ett land om vad som gäller i sådana frågor. Det måste vara litet oroande.
Herr talman! Jag skall också uppehålla mig vid Eva Heckscher - ambassadören i Thailand - som har låtit meddela att Svenska freds uppgifter är grundlösa. Har hon regeringen bakom sig när hon säger det eller inte? Anklagelserna är ganska allvarliga. De som nu anklagar Kockums hävdar att pengar betalades ut till regeringspartiet i samband med det thailändska valet. Oppositionspartiet - det demokratiska partiet i Thailand - hävdar att de också har fått sådana erbjudanden. Partisekreteraren i regeringspartiet är enligt thailändska tidningar dessutom mycket god vän med Kockums agent i Thailand. Det är naturligtvis en jättegrej i thailändska tidningar. Nog vore det rimligt att regeringen tog ett verkligt initiativ i denna fråga? Varför inte göra på samma sätt som i Boforsaffären?
Herr talman! Jag upprepar igen att Eva Heckscher inte har skrivit sitt brev på instruktion från den svenska regeringen. Det får hon stå för själv. Hon har definitivt inte regeringen bakom sig om hon i ett brev påstår att uppgifterna är felaktiga. Tvärtom menar jag att det är viktigt att det sker en belysning. Det är viktigt att frågan blir föremål för ett klarläggande såväl för företaget, som rimligen har ett intresse av att lägga fram sin syn på saken, som för dem som har lagt fram uppgifterna att det förekommer mutor. Hon har icke regeringen bakom sig på den punkten om hon har uttryckt sig på det sättet. Det har hon gjort på eget initiativ. När det gäller formen menar jag att det naturliga i detta skede är att Krigsmaterielinspektionen tar kontakt med företaget, som ger dem som har lagt fram anklagelserna möjlighet till en diskussion med KMI. Utifrån sådana kontakter får man se vad nästa steg kan leda till.
Herr talman! Jag vill fråga vad ni gör på Utrikesdepartementet när ni märker att Sveriges ambassadörer - i detta fall Eva Heckscher - uttrycker sig på detta sätt. Kan man som ambassadör skriva privata brev till regeringar eller politiska företrädare i de länder där man är stationerad? Det förefaller mig mycket märkligt. Jag utgår från att statsrådet också tycker det. Vad gör ni åt det? Så kan det väl helt enkelt inte få gå till? Jag utgår ifrån att det måste bringas ordning och klarhet i detta. Så till frågan om vem som skall ta initiativ till en utredning: Att KMI skulle vara initiativtagare klingar inte så oberoende. KMI har sin roll. Vore det inte bättre om man lade över frågan på Riksrevisionsverket, precis som man gjorde i Boforsaffären? Då blir det en utanförstående myndighet som diskuterar frågorna.
Herr talman! I betänkandet från utrikes och försvarsutskottet står det att regeringen och svenska myndigheter på ett aktivt sätt skall stötta försvarsindustrins exportansträngningar. Kockums informationschef säger att man spelar på marknadens villkor. Det kanske också innebär mutor. Hur hanterar vi i så fall det? Är det bra för svensk försvarsindustri totalt sett, eller är det negativt? Jag förstår fortfarande inte det svar jag har fått på min fråga. Om jag förstår regeringen rätt menar ni att ni inte kan ta initiativ på samma sätt som i Boforsaffären förrän källan kommer fram. Källan i Boforsaffären var miljöpartisten Ingvar Bratt. Han gjorde ett väldigt stort personligt offer. Krävs det ett sådant offer till för att regeringen skall initiera en rejäl utredning och t.ex. låta Riksrevisionsverket ta tag i frågan, precis som förra gången? Krävs det kanske t.o.m. att den thailändska regeringen eller oppositionspartiet kräver en utredning? Är ni villiga att då initiera den på ett mer allvarligt sätt?
Herr talman! Eftersom både Birger Schlaug och Gudrun Schyman talar om formfrågor vill jag också gärna göra det. Faktum är att det som hittills finns är ett anonymt påstående om mutor. Ett anonymt påstående kan inte i varje enskilt fall leda till att Riksrevisionsverket får i uppdrag av regeringen att utreda. Om jag t.ex. hävdar att jag har källor som påstår att Birger Schlaug är mutad kan det rimligen inte leda till att Riksrevisionsverket därmed går igång med den typen av undersökning. Jag tycker inte att en anonym uppgift är tillräckligt. Däremot anser jag, Birger Schlaug, att regeringen skall ta initiativ - det har jag sagt - till att klarlägga vad som ligger bakom de uppgifter som har givits. Jag utgår från att de som med all genuin indignation har hävdat att det är så också vill medverka. Sedan får man se om nästa steg kanske blir det som Birger Schlaug anser är rimligt eller om det blir något annat steg.
Herr talman! Så fruktansvärt anonymt är det väl ändå inte. Det pågår ju en inrikespolitisk debatt i Thailand om detta. Ett parti säger sig ha fått erbjudande men tackat nej, och ett annat parti säger att de inte direkt dementerar. Vi har en ambassadör som skriver brev med uppenbart felaktiga uppgifter som handlar om just den här affären, så nog finns det väl fog att undersöka uppgifterna. Det är ju inte fråga om någon enstaka uppgift. Jag fick inget svar på frågan om hur man på Utrikesdepartementet hanterar sådana, som jag tycker, allvarliga frågor som att ambassadörer blandar sig i den här typen av affärer. Vad gör regeringen när ambassadörer alldeles uppenbart blandar ihop sina roller och kommer med felaktiga påståenden om vad de har för möjligheter att utfärda garantier för regeringens räkning och när de inte ens har kontroll över vilka företag som är statligt ägda eller icke? Det är allvarligt, tycker jag.
Herr talman! När skall regeringen i så fall ta initiativ till en djupare undersökning, exempelvis via Riksrevisionsverket? Oavsett vad man tycker om vapenexport är det ju ganska kusligt att Kockums nu kanske förlorar en order på 4,5 miljarder kronor bara på grund av misstankar. Då måste faktiskt regeringen ta ett initiativ till att antingen rentvå Kockums helt och hållet eller reda ut detta. Den thailändska regeringens premiärminister har ju klart och tydligt sagt att bara misstanken om detta gör att man inte kan köpa från Kockums. Då ligger det väl i regeringens intresse att verkligen djupare utreda detta och inte försöka smita undan bakvägen.
Herr talman! Birger Schlaug talade för en grundlag. Jag får nog be Birger Schlaug att själv tänka efter litet och inte för egen del också slira när det gäller vad regeringen kan göra och inte. Till frågan om ambassadören: Den frågan är inte ställd av Gudrun Schyman i hennes fråga till mig, men självfallet har jag skäl att inom UD diskutera hur kommunikationerna fungerar. Jag vill bara konstatera att våra ambassadörer måste ha och har rätt att fungera självständigt vid sina ambassader. I det här fallet har ambassadören icke haft någon instruktion från regeringen att hävda det som ni påstår att hon hävdar. Jag understryker att vi är överens om att det finns skäl att ta initiativ till klarlägganden, och det framgår också av mitt svar. Vilka former detta sedan tar måste rimligen vara något som man inte bestämmer här i riksdagens kammare, utan det måste bli en följd av vilka uppgifter som faktiskt kommer fram.
Jag medger ytterligare ett inlägg från vardera.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att regeringen vill ta initiativ. Det är också bra att regeringen kommer att ta initiativ vad gäller ambassadörernas roll vid vapenförsäljning. Det är ju en ganska utbredd företeelse att många av våra ambassadörer delvis, åtminstone periodvis, fungerar som försäljningskontor runt om i världen. Jag tycker att det är en mycket olycklig sammanblandning. Det skall bli intressant att se hur ni tänker lösa problemet också i detta specifika fall. Vad gäller den andra frågan om att ta initiativ är det viktigt att man upprätthåller en så hög trovärdighet som möjligt. Jag tror att man åstadkommer det genom att förlägga utredningsarbetet till en myndighet som ligger utanför själva regeringskansliet. Det skulle skapa en större trovärdighet, och man skulle se mer seriöst på regeringens vilja att verkligen lägga alla papper på bordet.
Herr talman! Jag skall inte använda hela min taletid utan bara ställa en liten följdfråga. Jag har tjatat om det gemensamma uttalandet från utskotten: Regeringen och svenska myndigheter skall på ett aktivt sätt stötta försvarsindustrins exportansträngningar. Innebär det att om man misstänker att något negativt kan falla på försvarsindustrin, så vill man inte klargöra detta därför att det skulle försvåra försvarsindustrins exportansträngningar?
Herr talman! Det som Birger Schlaug tog upp var ett riksdagsuttalande, inte ett regeringsuttalande. Regeringen utgår från den restriktiva lagstiftning som råder. Sedan får ledamöterna av riksdagen naturligtvis diskutera hur olika utskott ställer sig i förhållande till varandra. Vad regeringen har att utgå från är en restriktiv lagstiftning med de riktlinjer för vapenexport som är givna av riksdagen. Den skall gälla intill dess att något annat beslutas. I annat fall skulle vi föregripa den debatt i kammaren som jag föreställer mig skall äga rum senare. Gudrun Schyman talar om trovärdighet. Jag tycker inte att det gynnar trovärdigheten i denna debatt att, som Gudrun Schyman gjorde, generellt kalla våra ambassader för försäljningskontor för vapen runt om i världen. Det skapar inte trovärdighet i debatten. Jag vill däremot summera debatten så, att vi alla uppenbarligen vill att ett klarläggande skall ske rimligen från såväl dem som anklagar företaget som från företaget självt.

Herr talman! Tack så mycket. När det gäller det ökade våldet i samhället har vi alla ett ansvar. Jag tycker att det är mycket obehagligt att både underhållningsvåld och våld som visas i avskräckande syfte, t.ex. program om mobbning samt nyhetsvåld, kan visas i snuttar strax före eller strax efter ett barnprogram. På det socialdemokratiska kvinnoförbundets förbundsmöte kunde många småbarnsföräldrar ge exempel på hur deras barn reagerar när de sitter och väntar på barnprogram och i stället får se misshandel. Det förekommer både i kommersiella TV-kanaler och i public service-kanalerna. Det är mycket bra att kulturministern tar upp frågan med TV-bolagen nu på fredag. Jag hoppas att det kan tillkomma andra åtgärder än samtal, om det visar sig att det inte blir någon bättring. Jag hoppas också att det kan bli bättre internationella överenskommelser, så att föräldrar åtminstone får något lättare att ta ansvar för att barn skall slippa se mord, våld och misshandel i TV.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

På Historiska museet finns en 1 500 år gammal armring från Hultsjö, en armring daterad till år 400 e.Kr. från Åsaka och två hängsmycken i guldplåt. Dessa guldfynd är naturligtvis en sensationell angelägenhet, men den största betydelsen har de för människorna i den trakt där fynden gjorts. Där betyder de mycket för att stärka känslan för den egna historien. Jag tror att en utställning nära de platser där fynden gjorts skulle väcka större intresse än om de göms på ett stort museum i Stockholm. Jag tycker också att en permanent utställningsplats för guldfynden i Trollhättan är den rätta, från kulturhistoriska utgångspunkter. Vi skall inte koncentrera allt till de stora institutionerna i huvudstaden. Jag förstår att kulturministern måste vara försiktig med löften och att frågan innehåller både svåra ekonomiska och säkerhetsmässiga delar, men jag skulle ändå vilja vädja till kulturministern att se positivt på detta och pröva om det inte är möjligt att ta fram en lösning såsom har skissats i frågan.

Herr talman! Jag vill tolka kulturministerns svar positivt på det sättet att man ändå är beredd att pröva möjligheten att föra ett samtal med berörda parter och verkligen på allvar se om det går att hitta ett nytt sätt att jobba med de här frågorna, så att det ges ordentligt med tid att visa föremålen på den lokala platsen. Med det vill jag tacka för svaret.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Vi har det gamla talesättet, att medan gräset gror dör kon, och jag är rädd för att det kommer att infrias. När den här propositionen kommer att behandlas i kammaren, eventuellt i höst - den kommer att läggas fram så sent under våren att jag inte kan tänka mig att den kommer upp till behandling före sommaren - kanske det inte finns så många orkestrar att bekymra sig om. Det är det som är bekymmersamt. Statsrådet tar upp två av de blåsensembler som finns. Om man bara använder ordet blåsensemble finns det kanske några till, men sådana som kan uppträda som blåsorkestrar finns det bara tre av i landet. Det är, utöver de två nämnda, Göteborgsmusiken. Man kan konstatera, att eftersom Stockholms kommun inte har varit intresserad av att stötta Stockholmsensemblen har också Statens kulturråd markerat genom att inte vilja anslå några statliga belopp till den orkestern. Göteborgsmusiken har inga anslag. Det innebär att de flera hundra blåsensembler, stora och små, av amatörkaraktär som finns i landet snart inte kommer att ha några förebilder. Det kommer inte att finnas några proffs som kan hjälpa dem i deras utveckling. Det här är en mycket allvarlig utveckling. Om vi går tio år tillbaka i tiden fanns det ett tjugotal blåsorkestrar i landet, och nu finns alltså bara dessa tre. Om ingenting händer - risken är stor att det inte gör det, förrän någon gång 1997 - har vi kanske bara en kvar att repliera på för att utveckla och någorlunda hålla musikstandarden uppe på blåssidan. Jag är rädd för att man inte kommer att orka med så hög standard på det sättet. Jag är väl medveten om att statsrådet inte kan gå in och föregripa just det som rör det här området, som har att göra med den proposition som skall följa på Kulturpolitiska kommitténs förslag, men däremot finns det mycket annat som kan göras under tiden för att ge signaler.

Herr talman! Kulturministern säger att man på departementet och i Kulturrådet kommer att få reda på om läget är akut. Jag vågar påstå att det just nu är akut. Det finns ingen garanti för att t.ex. Göteborgsmusiken kommer att existera efter februari månad nästa år. Det är inte särskilt långt inpå 1996. Det finns inte heller någon garanti för vad som kommer att hända med Stockholms blåsarensemble. Det gör att det ser ganska illa ut. Detta är inte bara en regional musikfråga, utan dessa orkestrar är betydelsefulla för hela landet och för hela den svenska blåsmusiktraditionen. Därför måste man göra någonting åt detta på nationell nivå.

Herr talman! Det regionala ansvaret är man beredd att ta på vissa ställen, men inte på andra. Det är mycket beklagligt att det är på det sättet. Jag hoppas bara att man håller ett öga på detta permanent, därför att det finns stor risk för att det inom kort går över styr, och då är det för sent. Jag skulle inte vilja delta i att blåsa sorgefanfarer över blåsmusiken.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är bra att det markeras att det här direktivet gäller. Det var inte så från början, och man var därför tvungen att genomföra förändringar i svensk lagstiftning. Det är uppenbart att den verksamhet som Statens fastighetsverk skall bedriva är en ekonomisk verksamhet och att direktivet därmed rimligen bör tillämpas i den situationen. Det är rimligt att vi här i kammaren undviker att diskutera det här specifika fallet och i stället ägnar oss åt principerna. Det kan ändå noteras att Statens fastighetsverk fick det här ansvaret därför att det fordrades att särskild hänsyn togs till miljön och samernas intressen. Eftersom den här skogsavverkningen inte kunde bedrivas fullt ut enligt kommersiella principer ansågs det rimligare att den låg under ett statligt verk. Jag tolkar svaret så att statliga verk skall följa direktivets principer. Här är det fråga om en överlåtelse av verksamhet, och direktivet är till just för att skydda de anställda vid en sådan överlåtelse av verksamhet.

Herr talman! Jag vill tacka Jan Nygren för svaret på min fråga till statsministern, som jag hade hoppats skulle besvaras av just statsministern. Jag vill fråga om de ovillkorliga hindren. Visst anges i riktlinjerna för krigsmaterielexport de hinder som Jan Nygren redovisar i svaret på min fråga, men gör inte regeringen några egna lämplighetsbedömningar av ovillkorliga hinder? För min del och - tror jag - för större delen av svenska folket framstår det läge som råder i Indonesien och Indonesiens olagliga ockupation av Östtimor sedan 20 år som mycket ovillkorliga hinder. Detta utgör väl fullständigt tydliga och klara hinder för en export av krigsmateriel från Sverige? Jan Nygren vill inte kommentera den konkreta frågan om fartygskanonerna till Indonesien och konstatera att det har skett en klar förändring av regeringens praxis. När jag hade motsvarande diskussion med Mats Hellström den 18 november 1994 försäkrade han att några sådana exporttillstånd inte hade givits sedan han tillträdde. Han upprepade detta i ett brev till Indonesien den 30 januari. Eftersom Jan Nygren nu inte vill besvara konkreta frågor kan jag inte dra någon annan slutsats än att sådan export har skett. Jag beklagar det och kan inte annat än att notera att regeringen totalt har ändrat uppfattning i de här frågorna.

Herr talman! Självfallet ligger dessa krav och kriterier fast. Men regeringen kan ju inte stanna där. Den måste dessutom göra en politisk bedömning. När det gäller den konkreta frågan hade jag önskat att så vore fallet, att regeringen inte hade givit tillstånd, alltså att sådan export inte hade skett. Men där står ju uppgift mot uppgift. Jag är glad att Jan Nygren vill gå in och diskutera frågan, eftersom jag uppfattar det som att vi från riksdagen har fått ett löfte från Mats Hellström - regeringens tidigare representant i dessa frågor - om att man skall informera när så har skett. Det är då mycket märkligt att det kommer motstridiga uppgifter från personer anställda vid just Bofors som bekräftar att sådana leveranser har skett.

Herr talman! Vad jag säger är att uppgift har stått emot uppgift. Jag önskar naturligtvis att det som Jan Nygren nu säger är det som gäller, nämligen att ingen export över huvud taget har skett. Det är min förhoppning att det inte kommer att ske någon vapenexport till Indonesien, vare sig ifråga om nya leveranser eller s.k. följdleveranser till dess att situationen i Indonesien och Östtimor har lösts. Jag hoppas att riksdagen har regeringens fulla stöd att agera mot svensk vapenexport och - som Mats Hellström tidigare har tagit upp - mot export inom EU för att förhindra att även andra länder skulle ägna sig åt vapenexport till Indonesien.

Herr talman! Det kräver ett ytterligare inlägg från min sida. Jag har inte påstått att Jan Nygren står här och ljuger. Men jag påstår att jag har fått två helt olika uppgifter.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat socialministern om hon är beredd att vidta åtgärder för att stärka familjens och skolans roll. Enligt arbetsfördelningen i regeringen är det jag som skall besvara frågan. Chatrine Pålssons fråga handlar om hur man motverkar våldet. Den frågan har under de senaste åren diskuterats i den allmänna debatten, i utredningar och även här i riksdagen. Alla är väl medvetna om att det inte finns några enkla lösningar när det gäller våldet. Ett enträget arbete på många områden krävs. Familjen, skolan och många andra har viktiga uppgifter att fylla. I föräldrabalken slås det fast att föräldrarna har ansvar för barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Föräldrarna har också ett lagligt ansvar för att barnet får den tillsyn som det behöver. I läroplanen för grundskolan är demokrati och icke-våld bärande principer. Samhället har utformat ett omfattande system för att stödja alla familjer i deras arbete med barnens vård, fostran och försörjning. Barnavårdscentraler, föräldrautbildning, barnomsorg, skola och ekonomiskt stöd är delar av det stödsystemet. Det här är åtgärder som är centrala för att ge barn i Sverige goda uppväxtvillkor. Internationella jämförelser bekräftar också att vi har nått längst med att skapa goda och jämlika villkor för barnen. Jag är övertygad om att en barnoch familjepolitik som gör att gott föräldraskap också i praktiken kan förenas med aktivt deltagande i arbetsoch samhällsliv har besparat barn, familjer samhälle många problem. För mig är den centrala frågan nu hur vi skall kunna förhindra att den höga arbetslösheten och svårigheterna för olika grupper att få fotfäste på arbetsmarknaden också skall försämra barnens ställning. Insatser för full sysselsättning och delaktighet för både föräldrar och ungdomar är de kanske viktigaste insatserna också mot våld. Samhället skall självfallet mer direkt på alla sätt bistå föräldrar och barn med särskilda problem genom socialtjänsten i barnpsykiatri, familjerådgivning, barnomsorg och skola.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anna Hedborg för dessa klargöranden. Men jag känner ändå inte att jag riktigt har fått svar på min fråga, nämligen vad statsrådet är beredd att göra för att uppvärdera skolans och föräldrarnas roll. Vi är glada för allt detta som har gjorts i Sverige. Men det räcker uppenbarligen inte. Vi kristdemokrater har talat mycket om familjen, om ett utökat föräldraansvar. Vi tror att det bästa sättet för att motverka våld och kriminalitet är en trygg uppväxt. Men alla barn och alla familjer ser inte likadana ut. Statsrådet skriver att det i föräldrabalken slås fast att föräldrarna har ansvar för barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Varför får då inte föräldrarna ta det ansvar på det sätt som de anser att det bör tas? Jag måste återigen få ställa den frågan. Det som den borgerliga regeringen införde, nämligen vårdnadsbidraget, var en av de första åtgärderna som socialdemokraterna tog bort. Det kan ju inte tolkas på annat sätt än att vårdnadsbidraget inte var bra. Det var ett dåligt medel för barnen att få sin omvårdnad. Det tycker inte vi. Vi tycker att det var ett bra sätt. Det är likadant när det gäller skolan. Det är viktigt med den etiska förankringen i skolan. Det är viktigt att barnen får lära sig vad som är rätt och fel, lära sig att visa respekt. Detta måste tydliggöras i skolan. Min fråga är då: Är det Anna Hedborgs åsikt att man måste ange ett sätt för hur man kan öka skolans och föräldrarnas ansvar?
Herr talman! En bärande princip för den svenska familjepolitiken är att samhällets insatser skall vara generella, att man skall stötta alla familjer och alla barn. Man skall ge alla förutsättningar att så långt som möjligt leva upp till väldigt högt ställda förväntningar och förhoppningar på varje förälder. Alla skolor i hela landet skall också ha väldigt stora förväntningar. De skall ge de villkor och förutsättningar som stöder inte bara de starka barnen utan också de barn som kanske inte får så mycket stöd hemma som de flesta andra barn som dess bättre har det ganska bra i Sverige får. Jag tror att det är mycket i samhällets regi som kan göras, vilket också ofta görs. Det handlar om att nå särskilt de allra svagaste barnen som annars riskerar att hamna i den situationen att våld blir deras uttryck och det som de kan tillgripa i sin vånda över livets villkor. Det är en sak som samhället via en bra barnomsorg med hög kvalitet och via skolan kan göra, och det handlar om kultur. Många av de barn som drabbas av våld - antingen själva eller som utövare av våld - saknar ord, språk och kontakt. Där kan bl.a. kulturen vara en oerhört kraftfull hjälp när det gäller att hitta ett språk och ett uttryckssätt också för dessa barn, som annars riskerar att i sin vanmakt över de villkor som de lever under hamna i våldssituationer där de själva är inblandade som offer eller som utövare.
Herr talman! Att kulturen är bra är vi överens om, men den kan aldrig ersätta en trygghet i föräldrarnas omsorg och kärlek, en trygghet som är basen för att kunna tillgodogöra sig också annat. Det är därför som jag tror att det är väldigt farligt att bara plocka ihop det som något pussel om inte grunden fungerar. Statsrådet säger att arbetslösheten är ett problem. Det håller jag med om, det är ett jätteproblem. Men med de barn och ungdomar i 15-16 års ålder som utövar våld mot sina kompisar kan bekymret i första hand inte vara arbetslösheten. Tyvärr kan det snarare vara så att de inte har någon förälder eller annan vuxen som har tillräckligt med tid för dem. Man har inte haft och har inte tillräckligt med tid att vara med dem. Det är väldigt farligt att skylla på arbetslösheten.
Herr talman! Det är alldeles klart att det inte finns någonting som ger ett starkare skydd för några barn än föräldrar som representerar en trygg hemmahamn och en trygg miljö och som har ork och kraft att skapa en sådan miljö för sina barn som gör att de blir trygga och stabila inför livets påfrestningar. Det är någonting som alla föräldrar känner till, också alla föräldrar som arbetar.

Herr talman! Ja visst, men det är ju föräldrarna själva som kan bedöma det. Ibland är det överförmynderi. De har de facto ingen möjlighet rent praktiskt att vara förälder på det sätt de vill. Det är okej med föräldrar som vill förvärvsarbeta, med det finns massvis av föräldrar som vill stanna hemma. Margot Wallström efter ett av sommarens brutala mord. Hon sade klart att familjens och skolans roll nu måste stärkas. På vilket sätt vill regeringen stärka den rollen, eller avser regeringen att återkomma? Det räcker inte bara med att säga att man vill göra det, utan man måste på något sätt visa hur den rollen skall kunna stärkas för att barn och ungdomar skall få känna sig trygga. Detta måste vara en del av åtgärderna. Jag har tagit upp filmcensuren och haft en bra debatt. Men görs det något mer?
Herr talman! Den vuxenomgivning kring barnen som är stark och ger stöd är den vuxenomgivning där man mår väl. Det är tveklöst så att arbetslöshet och brist på möjligheter att försörja sig själv är bland de största hot som tänkas kan också för barnens trygghet. Naturligtvis har familjen ett odelat ansvar för sina barns villkor, men samhället har också ett ansvar för att se till att de villkor som skapas ger förutsättningarna för både vuxna och barn att ta sitt ansvar. Den politik som den här regeringen i allra högsta grad står för och lever upp till är att eftersträva att alla vuxna och därmed alla barn skall kunna få trygga villkor på ett sådant sätt att också våldet kan minimeras i samhället.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag hoppas att de intentioner som Anna Hedborg har gett uttryck för i ord så småningom kommer ut i handling, så att vi kan få se att det finns en medveten satsning på att underlätta när det gäller att ta ett föräldraansvar för barnens bästa.
Herr talman! Samhället lägger sig över huvud taget inte i att föräldrar inte skulle få ta sitt ansvar eller lägga upp sina liv precis så som de vill. Samhället erbjuder möjligheter att förena barn och arbete på ett i världen unikt sätt.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig dels om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka förmånsanknytningen av sociala avgifter, dels hur den del av egenavgiften till sjukförsäkringen som är ren inkomstskatt skall elimineras. Frågorna besvaras i ett sammanhang. Bo Lundgrens frågor handlar om hela socialförsäkringens finansiering och uppbyggnad. Det är därför inte möjligt att inom ramen för ett frågesvar ge ett uttömmande besked på ett så omfattande och komplicerat område. Jag kan därför bara framhålla följande. Regeringen fick i samband med sitt tillträde överta ett mycket stort arbetslöshetsproblem. Detta hade resulterat i stora underskott i statens budget. Underskotten hade ytterligare förvärrats om regeringen inte hade vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbättra statens ekonomi. Bland dessa åtgärder ingick att höja egenavgifterna till sjukförsäkringen. Därigenom kunde en mindre del av budgetsaneringen ta formen av sänkta ersättningar till gamla, sjuka, arbetslösa och barnfamiljer än om egenavgifterna för dem som har arbete och inkomst inte hade höjts. Genom kombinationen av utgiftsnedskärningar och inkomstförstärkningar har budgetsaneringens börda fördelats mera jämnt än vad som annars hade varit möjligt. Jag, och den här regeringen, är uttalade förespråkare för solidariskt uppbyggda allmänna inkomstbortfallsförsäkringar med höga tak. Sådana system skapar förutsättningar för försäkringsmässighet och omfördelning. Vi vet att riskerna för sjukdom och arbetsskada är ojämnt fördelade mellan hög och låginkomsttagare. De höga taken ger en skälig försäkringsnivå också för höginkomsttagare samtidigt som de lågavlönades högre risk och inkomsttrygghet garanteras till en rimlig kostnad. De allmänna socialförsäkringarna är till sin karaktär en kombination av försäkringsmässighet och solidaritet. Det är deras styrka. Också för många höginkomsttagare - om än inte för alla - är det en rimlig form av solidaritet att avgifter tas ut på hela lönesumman, så länge som även höginkomsttagarna får det mesta av sin inkomst försäkrad. Allmänna socialförsäkringar är effektiva när det gäller både att försäkra och att omfördela. De är också effektiva på så sätt att de är billiga att administrera. Stabilitet och tydlighet är viktiga i socialförsäkringssystemen vad gäller både förmåner och finansiering. Efter de besparingar som gjorts fullföljs nu arbetet med att lägga fast socialförsäkringar för framtiden som ger trygghet och rättvisa och som samtidigt är effektiva samhällsekonomiskt och som system. I samband med att pensionsreformen får sin slutliga utformning och Sjuk och arbetsskadekommittén lagt fram sina förslag är det min avsikt att åstadkomma större tydlighet i finansieringen av de olika socialförsäkringssystemen.

Herr talman! Att det inte är tillräckligt att sänka skatterna för att åstadkomma hög sysselsättning var en del av det arv vi med uttrycksfullhet fick lov att räkna in när vi tillträdde. Vad den föregående regeringen hade gjort var att sänka skatter men inte sänka utgifter. Effekterna av det känner vi till. Det blev i alla fall inte ökad sysselsättning, utan raka motsatsen, en gigantisk ökning av arbetslösheten. Det är faktiskt viktigt för den ekonomiska stabiliteten och utvecklingen att det också finns stabilitet i statens affärer. En sådan håller vi nu så sakteliga på att skapa igen, med hjälp av utgiftsnedskärningar som hårt drabbar vissa grupper som är beroende av de statliga utgifterna för sin försörjning men som ändå är litet mindre drabbade genom att vi också tar ut egenavgifter till sjukförsäkringen av dem som har arbete och inkomst. Det är ett sätt att fördela de bördor som krävs för att man skall få den ordning i statens affärer som är den absolut första och grundläggande förutsättningen för att rätta till en del av de sysselsättningsproblem som vi ärvde.

En lämplig nivå på avgifter och skatter skapas också genom att man faktiskt betalar för sig och inte skapar vidgade klyftor mellan inkomster och utgifter, vilket successivt skärper utgiftstrycket genom kraftigt ökade räntor på en skuld som bara växer. Det var inget lyckat svar. Om det nu fanns ett problem vid den förra regeringens tillträde, kan man inte precis säga att ni lyckades vända utvecklingen medan tid fanns.

Herr talman! Det finns de som vill påstå att välfärdspolitikens nivå skulle vara grunden för den ekonomiska kris som funnits under 90-talet. Jag skulle vilja hävda motsatsen. När man ser på vad de sociala trygghetssystemen kostade under 80-talet, finner man att det var en ganska konstant andel av BNP som gick åt till dessa system. I och med det borgerliga makttillträdet skedde lustigt nog - eller tråkigt nog - samma sak som förra gången när en borgerlig regering tillträdde. Den andel av BNP som gick åt för att försörja välfärdssystemen steg drastiskt. Sysselsättningen vek, arbetslösheten ökade, basen för inkomsterna minskade och budgetunderskottet skenade. Därmed blev det också problem för välfärden.

Herr talman! Det torde vid det här laget vara rätt väl empiriskt belagt att de stora brister i finansieringen av utgifterna som rådde vid vårt regeringstillträde hade förödande effekter på tillväxtkraften. Räntenivån var sådan att en utveckling av investeringar och tillväxt var i det närmaste omöjlig. Det är inte förrän vi genom en kombination av utgiftsnedskärningar, skattehöjningar och avgiftshöjningar har sett till att en budgetbalans finns i sikte som vi nu börjar få effekter på räntorna. Det är i sin tur en nödvändig förutsättning för att få till stånd den tillväxt som vi nog kan vara överens om är alldeles oundgänglig för att få ordning på sysselsättningen.
Jag medger ytterligare en replik till vardera talaren.

Herr talman! Vi är i full färd med att skapa välfärdssystem som är effektiva och dessutom betalade. De är effektiva i den meningen att de både innehåller starka drivkrafter till arbete och möjligheter till stor flexibilitet på arbetsmarknaden. De är tillräckligt bra, tillräckligt omfattande för att faktiskt ge människor en trygghet som gör att de också finns på arbetsmarknaden med det mod och den lust att röra på sig och träffa nya val som är en viktig del av en effektiv arbetsmarknad. Ett sådant välfärdssystem kostar sina slantar, men det är effektivt använda pengar också för att öka sysselsättningen.

Fru talman! Dagens namn är Nikolaus. Ute i Europa heter det Sankt Nikolaus. Där firar man i dag den sed som för ungefär 100 år sedan införlivades med vår nordiska tomtetradition - tomten som delar ut presenter, fast det hos oss sker på julafton. I början av december kommer den rödklädde Sankt Nikolaus med det väldiga vita skägget och delar ut ros, men också ris. Utan några som helst anspråk på vare sig symbolisk eller verklig likhet vill jag i dag ge en stor ros till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén som till slut tagit kommandot i den svenska säkerhetspolitiken. Det var säkert i den andan vi i utskottet lyckades skriva oss samman om den säkerhetspolitiska lägesbeskrivningen. Det bådar gott för framtiden. I Lund för en vecka sedan sade utrikesministern: "Vårt mål - den kompassriktning mot vilken vi stämmer av vårt agerande och våra ställningstaganden i olika frågor - är att skapa en alleuropeisk säkerhetsgemenskap. Tillsammans med andra kan vi göra EU till ett fredsprojekt, som öppnar sig mot övriga Europa och mot tredje världen. För att nå detta mål måste Sverige och övriga länder vara konstruktiva och dynamiska, men samtidigt ansvarsmedvetna och realistiska, aktörer. Väljer vi att vara passiva betraktare, eller i oreflekterad förändringsiver söker förenklade lösningar, tar vi på oss ett enormt ansvar. Det kan i sin yttersta konsekvens medföra att den historiska möjligheten går förlorad och gamla, eller nya, säkerhetspolitiska konfrontationer återuppstår. Ett aktivt och kreativt deltagande i det framtida europeiska säkerhetsbygget är också en förutsättning för att vi inte skall riskera att bli frånsprungna av verkligheten, och själva hamna i ett sämre läge när den säkerhetspolitiska kartan ritas om. Behovet av att kunna delta för att påverka skapandet av en alleuropeisk säkerhetsgemenskap är så mycket större än behovet att stå utanför." Fru talman! I dessa ord kan jag som liberal bara instämma helt och fullt. Jag är dessutom övertygad om att detta inte är någon plötslig eller nyvunnen insikt hos landets utrikesminister. När man hör de här orden kan förvisso mycket av den gångna vinterns, vårens och sommarens, åtminstone utifrån sett, förvirrade svenska säkerhetspolitiska debatt bara verka än mer obegriplig. Låt mig gärna medge att det, åtminstone ytligt betraktat, rör sig om en omvälvande förändring av Sveriges plats i Europa. Olika tabuföreställningar har länge omöjliggjort en fri och förutsättningslös diskussion, som i god tid kunde förbereda svenskarna på den nya verkligheten. Låt mig också gärna medge att det här säkert för många - inte minst olika politiska partier - varit en plågsam process, som ännu inte på långa vägar läkt ut. För ett samhälle som så länge präglats av samförstånd kan det därför tyckas naturligt att det här är en process som måste få ta tid. Men, som utrikesministern själv framhöll i Lund, är det nu som vi inte får "riskera att bli frånsprungna av verkligheten, och själva hamna i ett sämre läge när den säkerhetspolitiska kartan ritas om". Det är nu vi inte har tid "att ängsligt avvakta för att värna enskilda dogmer eller slå vakt om traditioner som vi utvecklade i en annan historisk epok, det kalla kriget", för att använda utrikesministerns egna ord. Fru talman! Vi liberaler har en vision, där demokratierna gemensamt uppträder till försvar för fred, frihet och demokrati i vår del av världen. Efter murens fall i Berlin och Sovjetunionens upplösning fanns det anledning att tro på ett skifte i Europas framtida säkerhetspolitik. FN:s säkerhetsråd kunde 1991, för första gången utan att någon använde sig av sin vetorätt, ta itu med Iraks angrepp på Kuwait. FN kunde till slut uppträda som ett effektivt värn av fred och säkerhet fullt ut enligt hela FN-stadgan. Det var ett stort steg i FN:s utveckling och en stor framgång för FN. Stormakternas samsyn gav generalsekreteraren tillfälle att presentera "Agenda för fred", där en mer aktiv roll för FN i värnandet av fred och säkerhet - i sista hand i form av fredsframtvingande åtgärder - skisserades. Men kriget i Bosnien och belägringen av Sarajevo, dess alltmer utbombade huvudstad, kom efter hand att bli till en alltmer traumatisk symbol för ett nytt Europa som kört fast på vägen. Inför de serbiska fascisternas massiva militära angrepp i april 1992 på republiken Bosnien-Hercegovina, där ett par månaders s.k. etnisk rensning snabbt skapade fullbordade fakta, stod såväl FN som Europa splittrat och handfallet. USA höll sig länge på tillbörligt avstånd från kriget i Bosnien. Först sommaren 1995, sedan Karadzic och Mladic lekt katt och råtta med FN-gisslan och därefter på det mest brutala sätt överfallit och krossat hjälplöst tittade på, tog USA kommandot och ställde Europa och dess medlare vid sidan. Den amerikanska kongressen var på väg att utsätta president Clinton för ett förödmjukande utrikespolitiskt nederlag med allvarliga konsekvenser för hans möjligheter att bli återvald i presidentvalet hösten 1996. Ingen kan känna annat än en oerhörd lättnad över att kriget med uppgörelsen i Dayton nu kan vara över. Det är ingen rättvis fred som uppnåtts. Därtill var världssamfundet inte berett. Nu gäller det att omvärlden är beredd till ett omfattande och uthålligt stöd, som Bosnien oundgängligen behöver för att kunna bygga fred, att omvärlden också i handling visar sig vilja och kunna slå vakt om att Bosnien kan leva vidare som en stat, med ett odelat Sarajevo som huvudstad, att alla flyktingar också i praktiken kan återvända hem och att de ansvariga krigsförbrytarna ställs till ansvar. Vi välkomnar därför Sveriges medverkan fullt ut i den kommande insatsstyrkan i Bosnien. Fru talman! Genom att stabilisera de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa genom utvidgning österut, genom en djupare utrikespolitisk samordning och genom samarbete kring fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser är EU den avgörande fredsfaktorn i framtidens Europa. Det är i Sveriges intresse att Europas framtida säkerhetsordning blir så stark som möjligt. I den mån vi i Sverige aktivt kan bidra till detta ökar vårt lands möjlighet att leva i fred. Folkpartiet har en öppen attityd till hur den framtida säkerhetsordningen skall utformas. Den ofta påtalade risken för renationalisering av Europas säkerhetspolitik är redan förhärskande verklighet. Europas staters agerande i Bosnien dikterades nästan uteslutande från nationella utgångspunkter. Den pågående upplösningen av de gemensamma grundvalarna för NATO-samarbetet liksom allt starkare tecken på oförmåga och rent av ovilja att gå vidare på den europeiska integrationen inför 1996 års regeringskonferens är olycksbådande. För bara några månader sedan visade det svenska folket att inte heller vi i Sverige ännu är beredda att ta de nödvändiga stegen. Det är därför ytterst allvarligt att den svenska regeringen så länge tycks ha saknat såväl vision som strategi för ett kraftfullt svenskt agerande i syfte att börja förverkliga det mångåriga talet om "gemensam säkerhet". När förutsättningarna förändrades och gemensam säkerhet inte bara var en vacker utopi, tycktes svensk socialdemokrati se som sin huvuduppgift att definiera hinder och svårigheter som kräver särskilda villkor och särskild status för Sveriges medverkan i strävandena att värna freden i Europa. och EU för att förebygga, lindra och med fredsbevarande eller fredsframtvingande åtgärder skapa förutsättningar för verklig fred kommer tyvärr att vara oförändrat stort. Det är viktigt att Sverige har stor beredskap att aktivt delta i detta gemensamma arbete. Det är därför angeläget med de förslag till ökad beredskap och kapacitet som propositionen föreslår för svensk del. Det vore emellertid mycket allvarligt om FN:s fredsbevarande aktiviteter efter Bosnien visar sig ha passerat zenit. Sverige har, som en av FN tankens främsta förespråkare och ett av FN:s största bidragarländer, ett stort ansvar att medverka till att FN även framgent kan verka kraftfullt fullt ut enligt FN-stadgans alla föreskrifter till värn av fred och säkerhet i världen. Fru talman! I söndagens DN skriver Hans Bergström mycket tänkvärt om "Bosniens lärdomar för svensk säkerhet". Han sammanfattar sina tankar i fyra punkter: 1. "God vilja räcker inte. Om ett land utsätts för våld från krafter som inte respekterar demokratiska rättsprinciper så räcker det inte att försöka tala angriparna till rätta." 2. "FN hjälper inte." 3. "Europa fungerar inte. - Ska något stort företag sättas i sjön är det bara NATO som klarar det." 4. "USA kommer inte. Inget litet land som står utanför NATO kan längre lita på att USA kommer till undsättning den dag det behövs." Hans Bergströms slutsats för svensk säkerhetspolitik är att "vi bör hålla ett starkt eget försvar och vi bör ansöka om medlemskap i NATO". Att göra varken-eller är inte någon klok säkerhetspolitik. Han avslutar sin krönika med frågan: "Varför ska vi förkasta och tabubelägga för egen del vad vi anser angeläget för andras del i Europa?" Hans Bergström gör inte anspråk på att ha det enda svaret. Det är viktigt att vi nu mot bakgrund av utrikesministerns tal i Lund och statsministerns inför Utrikespolitiska institutet den 19 oktober äntligen kan tillåta oss en debatt i sak, att den tiden är förbi när förutsättningslösa debattinlägg skräms till tystnad genom hot eller marginalisering. Att den tiden kommit när Sverige kan diskutera sina säkerhetspolitiska förutsättningar lika normalt som varje annan europeisk nation kan göra. När väl detta har sagts vill jag ändå för vår del understryka att det i dag saknas tyngre säkerhetspolitiska skäl för att Sverige skulle överge den militära alliansfriheten. Det kunde visserligen finnas ideologiska skäl att markera en samhörighet som få i vårt land i grunden skulle förneka. Men i den alltmer komplicerade process som NATO är på väg in i med sin aviserade östutvidgning skulle en ansökan om medlemskap från Sverige, Finland eller Österrike bara ytterligare komplicera en redan mycket känslig europeisk säkerhetspolitisk fråga. Det skulle åtminstone på kort sikt inte öka säkerheten för någon i Europa. Däremot är det som utskottet konstaterar: Med den utgångspunkt som fastlades vid NATO:s utrikesministermöte i Bryssel i december 1994 kommer ett NATO som utvidgas, och därmed integrerar ett antal nya demokratier i Öst och Centraleuropa i det samarbetet och under de förutsättningar som gäller för NATO-samarbetet, att kunna bidra till att öka den politiska stabiliteten i Europa. I detta perspektiv är NATO-utvidgning inget hot mot Sveriges säkerhetspolitiska förutsättningar. Jag skulle vilja säga att det snarast skulle stärka dem. Fru talman! Med blockpolitikens upplösning och det kalla krigets slut upphörde förutsättningarna för traditionell svensk neutralitetspolitik. Med Sveriges inträde som fullvärdig medlem av EU är neutralitetspolitik inte längre möjlig. Den militära alliansfriheten lägger däremot inga hinder i vägen för medlemskap i EU och fullt deltagande i EU:s gemensamma utrikesoch försvarspolitik. Vårt medlemskap i EU har ökat våra säkerhetspolitiska förutsättningar. De förstärks ytterligare av vårt deltagande i PFF och observatörsskapet i VEU. Det föreligger således i dag inga säkerhetspolitiska skäl att överväga en förändring av den militära alliansfriheten. Det finns däremot mycket starka skäl att vara öppen och fullt ut delta i alla de möjligheter som erbjuds i arbetet på att skapa en gemensam europeisk säkerhetsordning och att aktivt delta i olika fredsfrämjande aktiviteter. Varthän europeisk säkerhetspolitik kommer att utvecklas är för överskådlig framtid mycket svårbedömt. Det ligger därför i svenskt intresse att ha ett öppet förhållningssätt till de möjligheter som kan erbjudas och att inte försvåra möjligheterna till så stor svensk handlingsfrihet som möjligt. Med blockpolitikens upplösning, det kalla krigets slut och kommunismens sammanbrott öppnades ett "window of opportunity" för att långt in på 2000-talet skapa gemensam fred, frihet och säkerhet i Europa. I dag har visserligen mycket av optimismen från 90 talets början förbleknat, men vår historiska uppgift måste ändå vara att se till att fönstret inte stängs för gott, utan att det snarast öppnas igen. Fru talman! 1992 års försvarsbeslut har urholkats rejält som en följd av landets ekonomiska utveckling. Sparpaketet hösten 1992 och det svarta hål som följde främst av kronans urholkade värde har bidragit till detta. Det stora budgetunderskottet och inte minst den oförändrat höga arbetslösheten kastar mörka skuggor inför nästa lågkonjunktur. Det finns anledning att befara att det kommer att ta lång tid innan svensk samhällsekonomi är i balans. Det ställer ytterligare krav på effektivisering och besparingar. Försvaret, med en årsbudget på ca 40 miljarder kronor, utgör en stor sektor i statens budget och kan därför inte heller utgöra någon fredad zon i detta avseende. Kommer vi inte till rätta med den svenska samhällsekonomin blir det mindre pengar också till försvaret. Nya sparpaket och låg köpkraft hos kronan skulle riskera att medföra nya plötsliga urholkningar av försvarsanslagen. En väl underbyggd och långsiktig anpassning av försvarsbudgeten till landets ekonomiska förutsättningar är bästa grunden för stabilitet och långsiktighet i försvarets framtida utformning. Riksdagen har redan tidigare ställt sig bakom regeringens förslag att spara 2 miljarder kronor t.o.m. budgetåret 1998 och, om det säkerhetspolitiska läget tillåter det, ytterligare minst 2 miljarder kronor t.o.m. budgetåret 2001. Folkpartiet framhöll i samband med kompletteringspropositionen i våras behovet av ytterligare 1 miljard kronor i besparing under nästa försvarsbeslutsperiod. Besparingar i åtminstone den storleksordnigen är fortfarande önskvärda, och ingenting talar hittills för att det skulle vara omöjligt att genomföra på ett ansvarsfullt sätt. Fru talman! Det saknas i dag erforderligt underlag för att nu närmare kunna ta ställning till den ekonomiska ramen för totalförsvaret och därmed den viktiga frågan om dimensioneringen av stridskrafterna avseende antalet förband och organisationsenheter av olika slag. Regeringen bör därför få i uppdrag att inför riksdagens beslut hösten 1996 lägga fram ett mer utförligt beslutsunderlag med en noggrann redogörelse för den försvarsmässiga effekten av förslagen. Detta bör samordnas med de bedömningar som föranleds av den säkerhetspolitiska kontrollstationen nästa år. Därvid spelar det faktiska uppfyllandet av CFE avtalets flankvillkor en mycket stor roll för Sverige och Östersjöregionen. Förslaget till ekonomisk ram bör därför avvisas i detta sammanhang. bör vara ett fullföljande av principerna i 1987 och 1992 års försvarsbeslut att återställa tidigare försummelser och att förbättra såväl den materiella som utbildningsmässiga kvaliteten inom det militära försvaret och i särskilt hög grad inom markstridskrafterna. Osäkerheten i den säkerhetspolitiska bedömningen tillåter inte annat än att varje krona som satsas på försvaret får maximal försvarseffekt. I detta sammanhang skall t.ex. frågan om anskaffning av attackhelikoptrar ses, vilket kan få hög aktualitet inom kort. För luftförsvaret bör möjligheten belysas att åtminstone för 10-15 år framåt ha handlingsfrihet att öka detsamma genom att t.ex. behålla redan anskaffade flygplan i sådant antal att det räcker till en större organisation med kanske ytterligare en-tre divisioner. Även om antalet flygdivisioner minskar finns det behov av en ganska omfattande basorganisation. En minskning av antalet basbataljoner till ca 16 riskerar att minska flexibiliteten i utnyttjandet av flygförbanden alltför mycket. Fru talman! Pliktutredningen tog starkt avstånd, liksom vi i Folkpartiet gör, från varje tanke på en yrkesarmé. Utredningen var helt enig när den föreslog att behovet skall styra och att man genom den nya totalförsvarsplikten skall ta ett samlat grepp på hela totalförsvaret. Totalförsvarsplikten innebär att man kan få en rationell personalförsörjning oavsett hur personalbehoven kan komma att utvecklas i framtiden, såväl kvantitativt som i fråga om utbildningsbehoven för olika uppgifter. Riksdagsbesluten 1992 och 1994 var stora steg framåt för att ge en förstärkt kvalitet inom både militärt och civilt försvar. Det är illavarslande att man nu i propositionen tycks vilja vrida klockan tillbaka. Tankegångarna i propositionen synes oss vara en återgång till gammalt tänkande att folklig förankring av totalförsvaret helt är en fråga om hur stor andel av männen som grundutbildas. Med en totalförsvarsplikt och i ett modernt samhälle med många servicefunktioner kommer flertalet vuxna medborgare - män och kvinnor - att i krig ha viktiga uppgifter att utföra, flertalet med koppling till deras fredstida arbetsplatser. Det är föga risk att en del står utan uppgifter. Tvärtom är det i ett krigsläge sannolikt att behovet att komplettera försörjningen och att ta hand om skadade och sjuka, att svara för barnen och på olika sätt söka mildra verkningarna av krigshandlingar gör att mänsklig arbetskraft kommer att te sig som en bristvara i krig, trots att viss fredstida verksamhet upphör. Fru talman! Vad gäller de civila delarna av totalförsvaret kan vi bara beklaga att frågan om direktrekrytering av unga så länge förhindrades. Vill man ha en någorlunda jämn åldersfördelning i en organisation behövs en långsiktig inriktning. Det är därför önskvärt att 1996 års försvarsbeslut innehåller en klar inriktning vad gäller hur många som bör utbildas för civila totalförsvarsuppgifter. Det finns således för närvarande inte tillräckligt underlag för att ta ställning till propositionens förslag om inrättande av en civilbrigad. Inte bara statsfinansiella skäl talar emot att inleda utbildning som inte sakligt behövs. Principiellt viktig är relationen mellan den enskilde och staten. Principen måste vara att staten har motiv när den begär uppoffringar av enskilda. Uppoffringen kan inte vara ett självändamål. Påfrestningen på den enskilde skall vara rationellt motiverad. Den som tas ut för en utbildning skall känna att utbildningens innehåll styrs av ett reellt behov. Fru talman! Vi i Folkpartiet står givetvis bakom samtliga våra reservationer i de två betänkandena, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3

Fru talman! Jag utgår från att Göran Lennmarker i sin replik till mig i det här avseendet inte utgick från att vi på något sätt har delade meningar i den här frågan.

Fru talman! Säkerhetspolitiken har av tradition, som har vuxit fram ur Sveriges historiska tradition som något av en nödvändighet, behandlats med något slags respekt och inte helt irrationellt. Det har varit av värde för Sverige att ha en gemensam syn i dessa frågor. Så kommer det naturligtvis att förhålla sig även i fortsättningen, även om det utifrån min och Vänsterpartiets synpunkt har blivit något svårare. Jag återkommer strax till det. Därför är det inte konstigt att det här betänkandet från det sammansatta utskottet i många stycken uttrycker en samsyn. Dokumentet har naturligtvis den funktionen. Det är nödvändigt att få fram ett dokument som uttrycker just detta. Därmed tonas också skiljaktigheter ner, och vi väljer själva att göra detta. Vi önskar ingen strid kring frågan. Jag tror att det är viktigt att ha det här som bakgrund och att inte tolka det som att det inte finns några underliggande skilda synsätt. Samtliga är medvetna om att det ligger ett värde i att markera denna samsyn. Betänkandets skrivningar om den allmänna bakgrunden och den historiska utvecklingen - kort sagt det som i dag utgör bakgrunden till vårt allmänna ställningstagande - är formulerat på ett sådant sätt att i stort sett alla kan ställa upp på det. Den för mig och för Vänsterpartiet viktiga distinktionen gäller naturligtvis synen på Europeiska unionen och dess värde för den framtida säkerhetspolitiken i Europa. Det är självfallet så som det har sagts här tidigare, nämligen att medlemskapet i sig medför att neutralitetsbegreppet inte kan ha samma innehåll för oss som det har haft tidigare. Jag tror att det var Lennart Rohdin som sade det senast, och det är självklart. Det var ett av argumenten för att Vänsterpartiet inte ville att vi skulle bli medlemmar i unionen. När vi nu befinner oss i den här situationen tror jag att det är än mer nödvändigt att vi pekar på detta och faktiskt visar att det finns en skiljaktig syn. Att erkänna att ett samarbete i Europa är en nödvändighet ur säkerhetspolitisk synpunkt är inte detsamma som att acceptera överstatligheten som princip. Demokratin och därmed också ytterst säkerheten måste bygga på en process underifrån - inte på diktat från överstatliga organ. Nationen, nationsbegreppet, bör från vår synpunkt i någon mening utgöra basen. Ett samarbete mellan självständiga nationer i säkerhetspolitiskt avseende är en självklarhet i det historiska perspektivet, men icke den europeiska unionens konstruktion. Den europeiska unionens funktion att vara en stormakt i traditionell mening kan vi inte bortse ifrån. Det finns inget historiskt exempel på en ekonomisk stormakt som inte förr eller senare manifesterar sin styrka även på det militära området. Där har vi svagheten i den säkerhetspolitiska konstruktionen med EU. Vi vänder oss emot de positiva tongångar som framförs, även i sammanhang där man väl inser den här historiska bakgrunden. Jag tror att synen på den europeiska unionen liksom på andra skeenden som vi står inför naturligtvis kommer att förändras och nyanseras. Jag inser också att det finns värdefulla inslag i det här samarbetet - även ur säkerhetspolitisk synpunkt. Det gäller i första hand utifrån de samarbetsformer och de strukturer som växer fram ur de fria nationernas deltagande i det arbete som kan utföras inom unionens ram. Utvecklingen mot ett alltmer integrerat samarbete som får konsekvenser främst på det militära området vänder vi oss emot. Det här var en aspekt på det allmänna säkerhetspolitiska resonemanget. En annan aspekt är naturligtvis situationen i Ryssland. Jag tar det som ett exempel, eftersom vi i betänkandetexten har uppehållit oss mycket kring Ryssland. Det är ingen slump. Historiskt sett har Ryssland i Östersjöområdet alltid utgjort ett "problem" ur svensk synpunkt. Vår utgångspunkt är att den tid då man löste problem med vapenmakt skall vara förbi. Det är ett passerat historiskt stadium i Europas historia, liksom det förmodligen är ett passerat historiskt stadium att det skulle bli ett inbördeskrig i USA. Mot den bakgrunden finns det verkligen anledning för oss att diskutera vilka medel vi vill ha för att upprätthålla, stödja och gynna stabiliteten. Det finns ingen objektiv gräns för om vi skall satsa på resurser i förebyggande arbete eller i "brandkårsarbete". Jag ser vår militära organisation som ett uttryck för det senare. Vi undanröjer inte hot med traditionell försvarspolitik. Vi kan möjligen ta hand om en del av dem när de uppstår. Undanröjandet av framtida hot måste bygga på att man stärker, understödjer och stabiliserar de strukturer som gynnar våra intressen. Utskottet har gjort en skrivning som i och för sig innebär ett instämmande i den här linjen. Enligt utskottstexten har vi dock nått något slags optimum vad gäller balansen mellan dessa olika satsningar. Ett Ryssland i organisatoriskt, ekonomiskt och socialt förfall eller i oreda eller hur vi nu vill uttrycka det utgör självfallet ett säkerhetspolitiskt hot. Därom är vi alla överens. Texten innebär ingen tvekan på den punkten. Hur gör vi då för att undanröja dessa hot? Enligt utskottet skall vi göra som hittills. Vi satsar fyra miljarder på demokratiuppbyggnad och annan form av stöd för att säkra den här önskade demokratiska utvecklingen. Ja, det är gott och väl, men det uttrycker också en principiell syn på vad det är vi har att skydda oss mot. Jag utgår från att vi inte kan hantera Ryssland så, att hur det än går är Ryssland ett växande hot. Ett Ryssland i organisatoriskt kaos är förvisso ett hot, men ett Ryssland med ordning och med ekonomisk styrka utgör också ett hot. Vi får bestämma oss var risken är störst. Självfallet är det så att en demokrati, ett system som fungerar, där folket lever någorlunda väl och där trycket att finna lösningar utanför de egna gränserna minskar, på sikt är den önskade situationen och den enda hållbara situationen för norra Europa. Då är frågan återigen: Hur understöder vi detta? Jag menar att läget är sådant att vi redan nu kan säga att vi bör ta av våra militära anslag för att understödja denna utveckling. Vi har inte nått något slags optimum. Därmed är jag också inne på frågan om den ekonomiska ramen. Det är klart att vi i ett visst läge måste bestämma oss, och det läget befinner vi oss i nu. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi inte skjuter på ett sådant här beslut. Självfallet kan jag, i likhet med Lennart Rohdin, säga att vi vill ha mer fakta på bordet, att vi vill ha fler ställningstaganden som gör det möjligt att mer precist uttrycka oss i ekonomiska termer. Men att bestämma en ekonomisk ram är ett styrmedel som är fullt legitimt i det läge som vi i dag befinner oss i. Det är praktiskt taget det enda instrument som vi politiskt har att agera med. Jag menar att den samsyn som vi nu har bekänt oss till vad gäller dokumentet om säkerhetspolitiken trots allt innebär skilda synsätt i fråga om vilka följder detta får i praktiken. Om jag tar Lennmarker som exponent för den syn som innebär att vi mot bakgrund av detta dokument måste göra en förstärkning av vår militära förmåga, menar jag att exakt samma dokument ger utrymme för motsatt tolkning. Just detta uttrycker både dokumentets styrka och dess svaghet. Vi menar att den ekonomiska ramen kan vara mindre än vad majoriteten föreslår. Vi har också förslag om hur detta skall uppnås. Eller rättare sagt: Vilka konsekvenser får vår syn på organisationen? Hur mycket blir det möjligt att minska utifrån regeringens och Centerpartiets förslag? Vi tycker att det vore bra att redan nu säga att arméns organisation inte behöver vara större än tio brigader. Jag menar att den säkerhetspolitiska analysen ger utrymme för den ståndpunkten. Likaså bör vi avstå från att göra ytterligare beställningar i JAS projektet. Likaså bör vi, mot bakgrund av insikten om vilka system vi inte skall ha i framtiden, slå fast att vi naturligtvis inte behöver dem i närtid. Om vi tror att det på sikt är möjligt att ha ett mindre antal ubåtar är det naturligtvis rationellt att skrota överexemplaren redan i dag; vi skall inte tro att de är gratis. Eftersom de heller inte har ett säkerhetspolitiskt berättigande i dag, talar detta naturligtvis för att vi redan nu bör slå fast att vi skall minska antalet utbåtar till exempelvis sju. I den ekonomiska ramen måste vi naturligtvis redan nu kunna ta ställning till vad det här betyder för organisationen i stort. Jag menar att både Folkpartiet och Miljöpartiet har försummat det. Jag skulle också vilja spara betydligt mer, men jag menar att den säkerhetspolitiska grunden ger vissa förutsättningar för vilken organisation vi har och vilka konster den skall kunna utföra. Detta kan då översättas i ekonomiska termer. Lennart Rohdin uppehöll sig en del kring pliktfrågorna, och de är oerhört väsentliga. Jag tror också att det är ett uttryck för det som försvarsministern, inte minst personligen, har drivit i den här saken. Att behålla en folkförankring innebär ett erkännande av att försvaret inte kan omfatta hur liten andel som helst av befolkningen. Självfallet är det så. Däremot finns det ingenting, absolut ingenting, som gör att vi i dag kan dra slutsatser om var denna andel skall ligga för att vi i någon mening skall behålla en totalförsvarsvilja. Under det arbete som Pliktutredningen utförde vände och vred vi på det här begreppet under åtskillig tid och under betydande tankemöda, inte bara i utredningen utan också i den allmänna diskussionen och vid de kontakter som utredningen hade. Systemet med utbildningsreserv är en konstruktion som förvisso har principiella och praktiska nackdelar, men vi kan inte på något slags objektiv grund säga att vi mot bakgrund av våra erfarenheter i dag måste bestämma att vi skall öka antalet pliktuttagna av en årskull. Plikten som grund för totalförsvarets personalförsörjning är nödvändig. Det finns både praktiska och mer principiella grunder för detta, inte minst om man ser den yttersta konsekvensen av ett väpnat försvar, där vi måste ta det kollektiva ansvaret för dödandet. Det är vad det ytterst handlar om; det är den existentiella grunden för att vi över huvud taget har ett väpnat försvar. Det skall icke vara möjligt att efter en konflikt peka ut en viss grupp av människor som har stått för dödandet. Detta är nationens kollektiva ansvar, och det kan endast lösas i ett pliktsystem. Jag kan till en viss del förstå och bejaka behovet av exempelvis de bevakningsförband som har diskuterats i propositionen, men jag värjer mig mot tanken att vi måste utnyttja detta instrument enbart i syfte att öka andelen pliktuttagna. Däremot måste vi av andra skäl allvarligt fundera på konsekvenserna av en fortsatt förändring av den geografiska, regionala och klassmässiga grunden när det gäller pliktuttagningen. I Norrland finns det ingen utbildningsreserv. I storstäderna finns det en betydande sådan. Det är helt klart att vi här står inför ett problem som kräver aktiva insatser, inte minst mot bakgrund av första och andra generationens invandrares deltagande i pliktsystemet. Jag fasar för den situation där en ökande andel av befolkningen kommer att peka på invandrare och deras ättlingar och säga att de inte gör sin plikt. Den här situationen löser vi inte genom att öka antalet människor i bevakningsförband. Det finns kulturella, politiska, sociala och inte minst ekonomiska faktorer som gör det omöjligt att tro att enbart det kan lösa problemet. Fru talman! Jag yrkar vad gäller det sammansatta utskottets betänkande bifall till reservation nr 9

Fru talman! Göran Lennmarker tar upp 1992 års försvarsbeslut. Javisst; det här är ett uttryck för den spännvidd i synen som den säkerhetspolitiska analysen medger. Göran Lennmarker menar att den rationella slutsatsen blir att vi skall hålla fast vid 1992 års försvarsbeslut. Jag menar att jag har skäl att inte göra samma bedömning. Det är inget konstigt med det här. Det vore mycket underligt om det på det politiska fältet alltid fanns en samsyn kring försvarspolitiken. Det vore lika underligt som om det fanns det på vilket annat av poltikens områden som helst. Ingen av oss skall tro att vi sitter inne med den objektiva sanningen om vad som är den korrekta slutsatsen när det gäller konsekvenserna av den säkerhetspolitiska analysen. Vad gäller den europeiska unionen lägger jag en annan tyngd än Göran Lennmarker vid de faktorer som har att göra med unionens utveckling till en ekonomisk stormakt. Jag erkänner att jag tycker att det efter andra världskrigets slut var en fullt legitim tanke att förhindra att krig åter uppstår på Europas jord. Det fanns många idealister och andra som fann att den här konstruktionen var lämplig. Men jag menar att den europeiska unionens utveckling till en stormakt också innebär risker för konflikter. Vi får inte bortse från att det, om vi ser den historiska bakgrunden, inte bara är frågan om att hålla fred inom Europas gränser utan också om vilka faktorer som kommer i ljuset i och med stormaktsställningen och om de risker för konflikter som detta kan innebära.

Fru talman! Det här inlägget från Göran Lennmarker belyser inget annat än att vi har skilda ståndpunkter. Omöjligheten i att hitta en objektiv grund för vad som är rätt är vi tydligen överens om. Jag gör inte bedömningen att det vi har skrivit i det säkerhetspolitiska dokumentet nödvändiggör en organisation som är exakt densamma som den vi beslutade om 1992. Det är inom parentes sagt inte okänt att vi var emot den dimensioneringen också. Vi har alltså olika utgångspunkter när vi bedömer vad som händer i dag och vad vi bör göra framöver.
Fru talman! Vad gäller den ekonomiska ramen vet ju Jan Jennehag väldigt väl att Folkpartiet vid två tillfällen under det gångna riksdagsåret i princip har ställt sig bakom regeringens besparingsmål om 4 miljarder kronor fram till år 2001. Vi har också uttalat oss för att, om möjligt, spara ytterligare 1 miljard. Men med det obefintliga beslutsunderlag som nu finns på riksdagens bord och med de omfattande beställningar som läggs ut till försvarsmakten i olika avseenden vore det ganska poänglöst att försöka träffa rätt med en ekonomisk rambeskrivning här i dag. Det tror jag att Jan Jennehag kan vara överens med mig om. Jan Jennehag sade också att han instämmer i att ett EU-medlemskap omöjliggör neutralitetspolitik och att Vänsterpartiet därför är emot medlemskap i EU. Nu tror jag att Jan Jennehag något missar huvudpoängen i sammanhanget. Det var ju inte så att vi gick med i EU för att inte längre kunna bedriva neutralitetspolitik. Vi gjorde det för att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa sedan 1989 på alla avgörande områden gjort neutralitetspolitiken obsolet. Detta har möjliggjort ett medlemskap i EU. Medlemskapet ger oss möjligheter att direkt inifrån påverka utformningen av den framtida säkerhetspolitiska strukturen i Europa. Detta förutsätter visserligen att man har en strategi; att man vet vad man gör när man är medlem i EU och inte ägnar sig åt anpassning, som t.ex. vid det senaste beslutet om harmonisering av Flyktingkommissionens tolkning av skyddsbehov. Den militära alliansfriheten, som vi är överens om, ger oss handlingsfrihet men föreskriver inte vårt handlande i olika lägen. Den ger oss exempelvis möjlighet till fullt deltagande i den kommande insatsen i
Fru talman! I diskussionen om den ekonomiska ramen tycker jag att Lennart Rohdin för ett resonemang som bortser från politiska realiteter. Det kan vara så att det är viktigt att undersöka ytterligare innan man bestämmer sig. Men det kan också vara så att man ser den ekonomiska ramen som ett av de få styrmedel vi har för att driva utvecklingen i önskad riktning. Jag inser att även Folkpartiet behöver rådrum. Det har ju inte saknats tecken på en betydande spännvidd i partiet vad gäller synen på den ekonomiska ramen. När det gäller frågan om huruvida neutralitetsbegreppet är ålderdomligt och passé eller inte, måste vi erkänna att det även här finns utrymme för olika principiella ståndpunkter. Det viktiga för mig är att den långtgående integreringen i ett försvarspolitiskt samarbete, som innefattar allt från materielfrågor till en gemensam syn på utrikes och säkerhetspolitik, naturligtvis innebär faror för en konsekvent alliansfrihet. Det kommer att försätta oss i praktiska svårigheter att hålla rent framför vår egen dörr när vi i praktiska sammanhang alltmer glider in i ett samarbete. Jag erkänner och tillstår att det i många sammanhang är önskvärt. Men vi måste också kunna diskutera de principiella konsekvenserna av detta och om det ur alla synpunkter är önskvärt eller inte. När det gäller alliansfriheten menar jag att det finns faror som vi måste uppmärksamma och belysa.
Fru talman! Det kan ha sina risker att leva i en gemensam värld. Det kan vara enklare, vilket jag emellertid inte tror, att ställa sig utanför. Men när den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa nu har blivit annorlunda och gjort det möjligt för oss att fullt ut vara med och påverka, då ser jag inte riktigt poängen i att ställa sig utanför. Med den militära alliansfriheten har vi inte förbundit oss till att dras in i något som vi inte själva kan ta ställning till. Men när man lever i en gemensam värld är det givet att man är beroende av varandra. Det skapas bindningar. Men det tror jag är ofrånkomligt. När det gäller den ekonomiska ramen tror jag ändå att Jan Jennehag är överens med mig om att det riksdagsbeslut som vi i dag kommer att fatta innebär ett stort antal beställningar på nytt underlag för att vi skall kunna fatta kommande beslut. Det är möjligt att jag gör Jan Jennehag orätt, men jag har en svag aning om att Vänsterpartiets ekonomiska ram kanske inte i första hand motiveras av det säkerhetspolitiska läget eller försvarseffekten av olika ekonomiska ramar. Men det är möjligt att jag gör Jan Jennehag orätt. Det är möjligt att man skall ha Jan Jennehags odiskutabelt och eminenta långa erfarenhet från såväl försvarsutskott, försvarskommittéer och nu senast försvarsberedningen för att kunna möjliggöra en seriös bedömning av försvarseffekten av den ekonomiska ram som här föreligger, en bedömning som varken Försvarsmakten, Försvarsdepartementet eller försvarsutskottet har förmått sätta på pränt.
Fru talman! Att vi inte vill att Sverige skall vara medlem i Europeiska unionen innebär naturligtvis inte att vi vill att Sverige ställer sig utanför samarbete. Det innebär att vi vill ha en konstruktion där vi bygger samarbetet underifrån och inte utifrån en överstatlig instans bedömningar. Jag tror att den principiella skillnaden är helt klar och att vi får acceptera att vi har olika syn på detta. När det gäller den ekonomiska ramen skall vi inte bortse från att det finns olika positioner inom det politiska fältet. Jag erkänner och anser att det är en helt legitim inställning att inta en viss roll i det här spelet - låt oss kalla det så. Vi får komma ihåg att vi deltar i politiskt arbete för att vi önskar driva politiken i en viss riktning. Då lierar vi oss med krafter och intar ståndpunkter som långsiktigt leder mot det målet. I en värld där vi inser att en allmän utveckling mot färre vapen, mindre kraftfulla militära organisationer och mindre möjligheter att utöva massivt våld är en önskvärd utveckling måste också innebära konsekvenser för vårt eget handlande. Det är mot den bakgrunden inte konstigt att vi, när vi har fattat beslut här i riksdagen, oftast har hamnat på en ekonomisk ram som är lägre än majoritetens. Det är en konsekvens av den här principiella hållningen.

Fru talman! Inledningsvis vill jag bara säga att Miljöpartiet står bakom alla de reservationer som vi har fogat till betänkandet. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 4, 6, 9 och 11 i utrikes och försvarsutskottets betänkande 1 och till reservationerna 5, 13, 15 och 16 i försvarsutskottets betänkande 1. Målet för den traditionella säkerhetspolitiken är inte fred utan statens överlevnad. Militär makt har setts som det viktigaste medlet för att säkra oberoende och inflytande. Och man har hävdat att man måste rusta för krig om man vill uppleva fred. Detta synsätt lämnar öppet för upprustning, men gör faktiskt i praktiken en global nedrustning till en ouppnåelig utopi. Jag ser dagens riksdagsbeslut som ett steg i rätt riktning på vägen mot freden som säkerhetspolitikens reella mål. Nu skall andra säkerhetspolitiska hot än enbart de rent militära mötas och förebyggas. Det är ett krav som vi i Miljöpartiet drev redan förra gången som vi satt i riksdagen, och nu har det blivit verklighet. Utskottet skriver att förhållanden rörande bistånd, miljö och handel, som också har stor säkerhetspolitisk betydelse, spelar en mindre framskjutande roll i betänkandet. Då vill jag gärna hjälpa till litet grand genom att komplettera den säkerhetspolitiska bedömningen med ett par viktiga fakta som kommer att visa sig vara väldigt viktiga och spela stor roll för den globala säkerheten i en inte alltför avlägsen framtid. Utarmningen av jordens ändliga resurser fortsätter. I-världen konsumerar på ett sätt som skulle kräva fler jordklot än det enda jordklot som vi har, medan utvecklingsländerna, vilkas befolkning är nära fyra gånger så stor som i-ländernas, släpper ut skadliga ämnen i en mängd som är mindre än en fjärdedel av vad vi gör i i-världen. Nästan 800 miljoner människor får inte tillräckligt att äta, och 500 miljoner människor är kroniskt felnärda i utvecklingsländerna. I i-världen lever 100 miljoner människor i fattigdom, och mer än 5 miljoner människor är arbetslösa. Samtidigt blir en grupp i samhället bara rikare och rikare. Det finns många siffror som bekräftar den enorma klyfta av orättvisa som skär genom nord och syd. Vi har även en skrämmande utveckling i vårt eget land. Klyftorna i samhället ökar, med tanke på både ekonomi och tillgång till information och delaktighet i samhället. På världshavens bottnar ligger atomubåtar och rostar sönder. I Sverige skjuter vi årligen ut 50 ton ammunition i vår största dricksvattentäkt Vättern. Vi uppfyller inte de fastställda miljömål som vi har fattat beslut om här i riksdagen. Och i den här talarstolen ställs ofta ekonomi och miljö mot varandra, även om det på senare tid glädjande nog finns tendenser som visar på en ökad insikt om att en god miljö är en god ekonomi. Vi känner alla till ozonskikt och växthuseffekt. En klimatförändring kommer troligen att föregås av extrema väderfenomen, värmeböljor, torka och översvämningar. För Nordens del räknar man med, i den händelse att inget radikalt görs åt växthuseffekten, att vattenresurserna kommer att påverkas starkt. Man talar också om risken för en dramatisk avkylning och nedisning av norra Europa. Klimatpåverkan kan leda till enorma flyktingströmmar, med social misär, politisk instabilitet och ekonomisk utarmning som följd. Säkerhetspolitikens mål i Sverige är att bevara vår frihet och vårt oberoende. Vi skall i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att - såsom en enskild nation och i samverkan - kunna utveckla vårt samhälle. Oavsett vad man tycker om EU måste det konstateras att Sverige är medlem i en union. Vi är därför inte fria att handla precis som vi vill, och vi är inte fria och oberoende. En EU-president föreslås i reflexionsgruppens arbete - en Mr EU som skall tala för det gemensamma EU. Fru utrikesminister, är det förenligt med vårt säkerhetspolitiska mål? Vi måste vidga det säkerhetspolitiska målet till att syfta mer på fred, ekologiskt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, i stället för att vara inriktat på nationalstatens överlevnad, vilket jag talade om tidigare. Den syn på EU som utskottsmajoriteten ger uttryck för i betänkandet är så rosenröd att man blir alldeles tårögd. Jag tycker att det hör till allmän hederlighet att åtminstone försöka beskriva verkligheten som den är, med de problem som den innebär, oavsett vad man tycker om själva projektet. Jag ser nya säkerhetspolitiska problem i och med EU-medlemskapet. Nya gränser och murar byggs upp mellan EU och vår omvärld, men också inom EU, mellan folken och etablissemanget. En stor del av befolkningen i många av U-länderna är ju som bekant motståndare till Europeiska unionen. Detta gäller inte minst inom vårt eget land. Det minsta man kan göra inför regeringskonferensen 1996 är att utlova Sveriges befolkning att en folkomröstning skall hållas om regeringskonferensen innebär nya förpliktelser och utfästelser inom försvars och säkerhetspolitiken. I EU sitter Sveriges representant i reflexionsgruppen och driver att Sverige skall släppa kravet på vetorätt, förutom när det gäller vitala säkerhetsintressen. Det var väl egentligen inte vad som utlovades inför folkomröstningen? I EU-parlamentet skrattas det åt våra svenska representanter när de försöker få in skrivningar som garanterar neutrala staters rätt att även fortsättningsvis vara neutrala och militärt alliansfria. Det ligger ett stort värde i att det finns länder i den rika delen av jordklotet som ser neutralitetspolitik som ett aktivt val. Miljöpartiet anser att formuleringen om att kunna vara neutral i händelse av krig i vårt närområde lämnar möjligheter till olyckliga tolkningsmöjligheter. Just nu pågår ett VEU-möte i Paris. På detta möte skall det framtida militära samarbetet i Europa diskuteras. Frågor om nästa års regeringskonferens och om upprättandet av en gemensam underrättelseorganisation, ett slags EU-CIA, diskuteras. Regeringen skriver nu i propositionen - med stöd av Centern, som här för övrigt verkar ha gjort en historisk kovändning - att man vill stärka VEU såväl generellt som speciellt vad gäller fredsfrämjande verksamhet. Vad i hela friden menar regeringen och Centern med formuleringen om att stärka VEU generellt? Risken är stor att FN:s ställning undergrävs i och med att fredsbevarande insatser splittras upp på olika regionala organisationer som inte kan betraktas som alliansfria vare sig militärt eller intressemässigt. Min slutsats blir då att Sverige måste avstå från observatörsskapet i VEU, därför att det inte är förenligt med en trovärdig neutralitetspolitik. För övrigt anser Europas Gröna att VEU skall upplösas. I stället utpekas OSSE som den alleuropeiska organisation som kommer att ha stor betydelse i framtiden. Där deltar, som bekant, även Ryssland som likvärdig medlem. Utskottsmajoriteten gläder sig inte åt att avsättningsmöjligheterna för krigsmateriel minskar internationellt. Nej, nu skall man från myndigheter och regering vidta ihärdigare ansträngningar för att den svenska krigsmaterielindustrin skall kunna sälja mera vapen i stället för att låta marknadsekonomin råda och krigsmaterielindustrin ställas om till civil produktion. Nu skall Sverige också närma sig WEAG. Men vad betyder detta konkret? Jag har ställt den frågan ett antal gånger men har aldrig fått något svar. Jag börjar låta tjatig, det är jag medveten om, men jag undrar fortfarande vad man menar med att Sverige skall närma sig WEAG. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att ana ett samband och en trend här. Vi skall närma oss WEAG, och vi skall sammanväga uppställda utrikespolitiska restriktioner med de försvarspolitiska behoven av export. Så står det i utskottsbetänkandet, men så står det inte i regelverket för krigsmaterielexporten. Utskottet skriver att en ändring av gällande regler inte är aktuell. Men varför vill då utskottet inte se till att det inte blir missförstånd och helt enkelt rätta till regeringens fadäs genom att ta bort den här skrivningen? Fru talman! Nu kommer jag in på nästa betänkande som vi skall behandla i dag, nämligen försvarsutskottets betänkande om totalförsvarets förnyelse. Vad får den här förnyelsen kosta? Regeringen och Centern tycker att 36 miljarder kronor om året är en lämplig nivå. Många frågetecken kvarstår dock. Vi har hört exempel på det tidigare här. Men den största och viktigaste frågan av alla borde vi inrikta oss på i den här debatten, nämligen frågan: Är de här 36 miljarder kronorna rätt investerade, för vår gemensamma säkerhet? En annan stor fråga är vad de andra åtgärderna får kosta - de åtgärder som ligger utanför totalförsvarets ram. Vi i Miljöpartiet vill spara mer än alla andra partier. Vi vill dra ner totalförsvarsramen med ytterligare Därefter, det är vår inriktning, vill vi spara ytterligare 6 miljarder fram till år 2001. En del av de pengar som vi drar in på det militära försvaret skall investeras i den rustningsväxling som skall ske för att möta hot inom det vidgade säkerhetsbegreppet. Det är alltså inte bara av nödvändiga besparingsskäl inom den offentliga sektorn som vi vill spara pengar på det militära försvaret. I grunden ligger vår övertygelse om att militära medel inte främjar vår säkerhet och om att andra hot som vi nu fört in i det säkerhetspolitiska begreppet skall mötas med annat än vapen. Till detta behövs det resurser. Fru talman! Vi i Miljöpartiet aktualiserar i vår motion frågan om att man skall avväga totalförsvarets uppgifter och anslag mot verksamheter inom andra samhällsområden, som Försvarsberedningen uttrycker sig i rapporten Totalförsvarets utveckling och förnyelse. Den skrivningen togs bort i regeringens proposition, men utskottet skriver i betänkandet att man utgår från att den prövningen genomförs under de fortsatta försvarsbeslutsförberedelserna. Det är sannerligen intressant! Det måste väl, herr försvarsminister, betyda att det skall ingå som en del av Försvarsberedningens uppdrag inför arbetet med etapp 2 i försvarsbeslutet. Med varierande grad av gillande har vi accepterat återtagning, eller höjning av krigsdugligheten - vilket kanske är ett bättre begrepp - som en del av det svenska totalförsvaret. Vi dimensionerar inte vårt försvar utifrån ett värstafall. Då kommer man automatiskt in på hur man skall kunna bedöma och möta de här utvecklingstendenserna inom andra samhällsområden än det militära. Den vidgade hotbilden måste också följas upp och bedömas för att kunna mötas. Frågan är hur vår underrättelsetjänst kan göra en fullständig analys av de hotbilder som kan tecknas inom ramen för ett vidgat säkerhetsbegrepp. Här krävs det en samordning av olika myndigheters och intresseorganisationers kompetens. Vi kan inte bygga vår säkerhetspolitiska bedömning på traditioner, utan den måste bygga på en faktisk verklighet. För ett tag sedan diskuterades här i riksdagen ett totalförbud mot antipersonella minor. Miljöpartiet, Centern och Vänstern hade motionerat om ett totalförbud. Nu sviktar Centern. Måhända gör man det därför att man prioriterar det goda samarbetsklimatet med regeringen. Men jag undrar varför man från Centerns sida inte passade på att ställa krav på ett förbud inför uppgörelsen med regeringen om försvarspolitiken. Eller ställde man ett krav utan att få igenom det? Det har hänt mycket på det internationella planet i minfrågan. Sverige, som hittills varit väldigt snabbt med en EU-anpassning, verkar inte vara lika ambitiöst i den här frågan. EU-parlamentet antog under sommaren två resolutioner som uppmanar medlemsländerna till totalförbud mot antipersonella minor. Följande sex länder har antingen förbjudit användning av truppminor eller beslutat att sluta använda det vapnet: Belgien. Till försvarsministern och till er som här i dag representerar andra partier - speciellt Centern - vill jag ställa frågan: Är det inte rimligt att i dag slå fast att totalförbud skall införas i Sverige? Vi skall också ta ett beslut som inte väckt den uppmärksamhet som det förtjänar. I dag skall det nämligen slås fast att ytterligare JAS-plan skall beställas. En del talar om tre. Detta har vi i Miljöpartiet givetvis reserverat oss mot. Det är ett tydligt exempel på att man traditionsenligt fortsätter att investera militärt, samtidigt som man avrustar socialt och t.ex. drar ner på biståndet. Jag har vid flera tillfällen i denna kammare tagit upp frågan om ubåtarna. Jag gör det nu också, men helt kort. Försvarsberedningen kom fram till att det skall finnas sju ubåtar i den svenska försvarsmakten. I propositionen står det högst nio. Företrädare för Centern och Socialdemokraterna har slagit fast att det inte blir fråga om en beställning av Ubåt 2000. Jag tycker att man klart och tydligt kan säga att det skall vara sju; detta för att inte minsta risk för missförstånd skall föreligga. Miljöfrågor inom försvaret har ingen vidare prioritet, att döma av andra partiers intresse för att skriva motioner i frågan. Vi i Miljöpartiet är än så länge ensamma om att ha motionerat om miljöproblemen. Det är glädjande att det finns ett miljöavsnitt i propositionen. Tyvärr har regeringen och utskottsmajoriteten inte en enda idé om hur utvecklingen på området skall gå vidare. Man redogör för vad som har gjorts och för hur bra man tycker att man lyckats på olika områden. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut än det som verkar framgå när man läser försvarsmaktens publikationer och propositionen. T.ex. kan nämnas, som jag tidigare nämnt, att det varje år skjuts ut 50 ton ammunition i Vättern, som är norra Europas största vattentäkt. Vad det här får för konsekvenser i framtiden vet ingen i dag. I försvarsutskottets betänkande från förra året sägs det att utskottet förutsätter att regeringen i samband med förberedelserna inför nästa försvarsbeslut överväger även miljökonsekvenserna av olika förändringar i grundorganisationen. Man nämner specifikt försvarsmaktens marina grundorganisation. Min fråga till försvarsministern blir: Hur ämnar försvarsministern verka för att miljökonsekvensbeskrivningar ingår som en del i försvarsbeslutets etapp 2? Jag förutsätter att det inte bara blir den marina grundorganisationen som skall undersökas från miljösynpunkt utan att det givetvis gäller hela grundorganisationen. Det civila försvaret kommer att få en starkare ställning efter dagens behandling i kammaren, och det tycker jag är bra. Ett starkt civilt försvar är viktigt i både freds och krigstid, och ett robust och stryktåligt samhälle är ofta lika med ett ekologiskt hållbart samhälle som gagnar vår säkerhet i ett vidgat hotbildsperspektiv. Den kunskap som ryms inom det civila försvaret och dess frivilligorganisationer spelar en stor roll på gräsrotsnivån, där engagemanget och kunskapen växer sig starka och betydelsefulla i en tid då säkerhetsaspekterna måste vägas in innan investeringar görs. Sårbarhetsaspekter bör vara en lika naturlig del av förberedelserna som miljökonsekvensbeskrivningar. Dessutom sammanfaller de, som sagt, oftast. Fru talman! Tänk om det blev krig och ingen kom! Frågan om hur utbildningen inom totalförsvaret skall arrangeras har varit en het potatis i höst - naturligtvis med all rätt. Miljöpartiet har en modell för hur en utbildning skulle kunna se ut som vi än så länge är ensamma om att driva. Det gäller då den frivilliga värntjänsten. Den frivilliga värntjänsten bygger på frivillighet kopplad till motivation och meriter. Utbildningen skall ske i enlighet med den vidgade hotbilden och skall självfallet vara öppen för både kvinnor och män. En positiv sak, som jag gläder mig mycket åt, är att alla partier i riksdagen har ställt sig bakom ett yrkande i Miljöpartiets motion. Yrkandet gäller att man skall kunna säga upp människor, totalförsvarspliktiga och anställda inom försvarsmakten, om de visar prov på rasism och främlingsfientlighet. Detta grundas givetvis på att demokratin måste kunna försvara sig. Om man inte kan ställa upp på en av demokratins hörnstenar, nämligen människors lika värde i fred, kan man heller inte kan försvara demokratin i krig. Jag ser nu fram emot att regeringen återkommer till riksdagen med information om problemets omfattning och om vilka lagändringar som eventuellt behöver göras. Slutligen, fru talman, herr och fru statsråd och kolleger! Det kan inte bli fred utan rättvisa, och det kan inte bli rättvisa utan fred. Det kan heller inte bli fred mellan människor utan en fred med naturen.

Fru talman! Jag vill fråga Annika Nordgren vilka förändringar Miljöpartiet har tänkt på som gör det möjligt att fram till år 1998 spara 7 miljarder. Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller den frivilliga värntjänsten. Jag kan ha sympati för mycket när det gäller de tankarna, men det är enligt min mening omöjligt att dra gränsen mellan totalförsvarets olika funktioner. Då kommer vi in på den väpnade delen. Där menar jag att pliktbegreppet är oerhört väsentligt, vilket jag nämnde i mitt anförande. Var går gränserna för den frivilliga värntjänsten vad gäller uppgifterna inom totalförsvaret?
Fru talman! Jan Jennehag har i en replik till Lennart Rohdin mycket livfullt och bra beskrivit varför vi kommer fram till olika ekonomiska ramar när vi pratar om ekonomin här i kammaren. Miljöpartiet vill spara litet mer än dubbelt så mycket som Vänsterpartiet, och det kommer givetvis att innebära stora organisationsförändringar. Jan Jennehag och jag har ofta samma åsikt när det gäller ubåtar, JAS delserie tre, nya investeringar, Bamse osv. Det finns många materielprojekt. Men det finns en stor skillnad mellan oss också.

Vår uppgift i riksdagen är ju att lägga fast en ram och att beskriva den säkerhetspolitiska situationen, och det tycker jag att jag har gjort i mitt anförande. När det gäller den frivilliga värntjänsten frågar Jan Jennehag var gränsen går. Den går ingenstans. Vi tycker att värntjänsten skall vara helt frivillig och öppen för kvinnor och män, men den skall också sättas i samband med den organisation som vi vill ha, alltså ett starkt civilt försvar i stället för ett starkt militärt försvar. Jag ser att min taletid är slut, så jag får sätta punkt där och återkomma senare.
Fru talman! Det är svårt för oss att ställa upp på tanken om den frivilliga värntjänsten. Att ha en organisation där även den väpnade delen skall bemannas med enbart frivilliga ger konsekvenser som jag utan svårighet kan se blir rätt knepiga ur demokratisynpunkt, framför allt om man skall ta hand om situationen efter en konflikt. Jag fasar för de överväganden som man då skulle kunna hamna i. Naturligtvis skall vi höra efter vad de myndigheter som är inblandade i våra besparingsförslag tycker om dessa, men det fråntar oss inte ansvaret för att när vi lägger besparingsförslag ha en någorlunda uppfattning om var vi skall hitta pengarna. Som ett uttryck för och en konsekvens av vad vi vill ha för organisationsförändringar trillar ju pengarna ut så att säga. Det är litet svårt att helt göra motsatsen. Jag beklagar att Annika Nordgren tar upp debatten om beställningsbemyndigandena igen. Jag tycker att den delen klarades av i våras. Detta visar den principiella svårigheten att i alla lägen ha föreställningen att man kan byta pengar hur som helst och hantera tidigare fattade beslut hur som helst, alldeles oberoende av vilka konsekvenser de redan har hunnit få i händelseförloppet.
Fru talman! När det gäller debatten om bemyndigandet kommer jag nog, Jan Jennehag, att fortsätta gräma mig en tid till innan jag kommer över att alla i riksdagen utom Miljöpartiet ställde upp på det. Jag beklagar att inte Vänsterpartiet kan ställa upp på den här idén om den frivilliga värntjänsten, men så småningom blir kanske också Vänsterpartiet moget att ta ställning för den. När det gäller bemyndigandet sade Jan Jennehag att man måste ha en någorlunda uppfattning om vart pengarna skall gå och vilken organisationsmodell man föreslår och talar för. Det är ju precis vad Miljöpartiet har. De pengar som vi lyfter från det militära försvaret skall investeras, till gagn för vår gemensamma säkerhet. Det handlar om att flytta över pengar från den militära delen av försvaret till det civila försvaret och till insatser inom andra samhällsområden - t.ex. bistånd för en ökad demokratiutveckling i Ryssland, som Jan Jennehag pratade bra om förut här i kammaren i sitt anförande. Miljöpartiet har alltså en mycket klar bild av var pengarna skall investeras och var de bäst skall investeras för vår gemensamma säkerhet. Den bästa investeringen är inte att lägga så mycket pengar som Vänsterpartiet vill på det militära försvaret.
Fru talman! Annika Nordgren och Miljöpartiet trycker på och säger att det är alldeles för mycket tal om nationalstaternas försvar. Vi liberaler har traditionellt inte hört till de starkaste försvararna just av nationalstaterna. Nu är väl de flesta nationalstater ganska multikulturella. Tvärtom är det en av utgångspunkterna för oss liberaler att vi just vill utnyttja och utveckla de institutioner och de samarbetsformer som faktiskt finns för att nu i Europas dynamiska skede medverka till att forma den framtida säkerhetsstrukturen i Europa, inte till att använda minst de närmaste tio åren till att utveckla och bygga upp en annan samarbetsform som ännu inte ens finns på papperet. Det är nu vi kan bygga en gemensam säkerhet just för att minska nationalstaternas behov av att förlita sig enbart till deras egen försvarsförmåga. Det här med nationalstater är dock inte så oproblematiskt. Det är bl.a. en av grunderna i den internationella folkrätten. Även om vi vill minska nationalstaternas betydelse finns det onekligen de som vill motsatsen och som är beredda att förverkliga sina mål med vapen. Utvecklingen i Bosnien de senaste åren är ett mycket tydligt exempel på detta. Det gör tyvärr att arbetet för en gemensam säkerhet ändå inte kan frånkopplas behovet hos nationalstaterna också att värna om sin säkethet på kort sikt. Det här är en debatt som förs även inom den gröna rörelsen i Europa, och Miljöpartiet yrkar ju inte på att det inte skall finnas något militärt försvar alls i Sverige. Därför tror jag att vi ändå har en ganska gemensam syn på de här sakerna: gemensam säkerhet för att minska nationalstaterna, men försvar för nationalstaterna så länge de är hotade.
Fru talman! Vad jag sade var att målet för den traditionella säkerhetspolitiken inte är fred utan att staten överlever. Man har varit väldigt inriktad på att målet är att man skall bevaka sin frihet och självständighet, vilket i och för sig är omöjligt att göra samtidigt som man sätter sig inom ramen för EU. Vad jag menar är att om man skulle byta detta mål från att gälla bara de rent territorella anspråken man har på sitt land till mål som heter fred i vårt närområde, fred på vår kontinent och fred globalt skulle man nog fått en helt annan prioritering i den nationella säkerhetspolitiken. Jag tror att det helt klart skulle vara så. Det skulle också vara intressant att se om man i stället för att bara diskutera sin egen nationsgräns säkerhet valde det mål som vi egentligen allihop vill uppnå, nämligen fred i världen. När det gäller EU har jag och Lennart Rohdin helt olika åsikter om denna organisations förmåga att bevara och utveckla freden på vår kontinent och globalt sett. Jag menar, till skillnad från Lennart Rohdin, att EU bygger upp nya gränser både inom den europeiska unionens stater och mellan EU och övriga världen, och jag ser med förskräckelse på vad som håller på att hända nu i och med Reflexionsgruppens arbete. Jag ser fram emot att få höra fru utrikesministerns svar på de frågor som jag har ställt när det gäller EU.
Fru talman! Jag tror inte att vi i den här kammaren är särskilt oense om de mål som Annika Nordgren skisserar. Problemet är att vi lever i en verklighet där det alldeles uppenbart - det har utvecklingen i Europa under de senaste åren visat - finns krafter som har helt andra mål och som är beredda att förverkliga dessa med vapen i hand. Då är i den tyvärr ofullkomliga värld som vi lever i nationalstaterna och den internationella folkrätten ett av de instrument som vi har för att värna fred för människor individuellt och kollektivt, värna mänskliga fri och rättigheter för människor individuellt och kollektivt. Därför är det väldigt svårt att komma ifrån att det ändå behövs både arbete för gemensam säkerhet och tills vidare ett tillfredsställande nationellt försvar för att kunna säkra sig mot olika typer av övergrepp. Jag drömmer inte alls om att kunna hävda att EU skulle vara det perfekta instrumentet för gemensam säkerhet i Europa. Det var därför som inte minst vi liberaler har väldigt många synpunkter på hur EU samarbetet borde förändras och utvecklas. Problemet är att den framtida säkerhetsstrukturen i Europa i det utvecklingsskede som vi befinner oss i kommer att för årtionden framöver läggas fast snart. Då är EU det instrument som vi har för att påverka. Även om vi skulle önska ett annat instrument har vi inte tid att vänta. Vi har sett hur oerhört lång tid det tagit att bygga upp EU och OSSE till att bli instrument för att påverka den framtida gemensamma säkerheten. Vi har inte tid att sätta oss ner och fundera på nya vägar när vi nu har ett instrument som i någon mån kan hjälpa oss på vägen.
Fru talman! Det Lennart Rohdin sade var intressant, och jag håller med om att vi har dåligt med tid. Vad vi borde ha gjort innan Sverige blev medlem i EU är att inte bara hänvisa till de konsekvensutredningar som gjorts och som var oerhört vinklade utan att verkligen ha en diskussion om vad det innebär för den svenska säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Det har vi efterlyst. Visst finns det människor som inte vill ha fred, det inser jag också, och den verkligheten kan vi inte bortse ifrån. Då kommer vi in på hur vi bäst kan bemöta dessa människor och hur vi bäst kan undanröja dessa hot innan de uppkommer. Jag är inte så säker på att det bästa sättet att möta dessa människor är att ha ett starkt militärt försvar i Sverige. Här handlar det om andra investeringar, som jag talade om förut, att ta pengar från det militära försvaret till andra åtgärder som bidrar till att möta detta innan det så att säga smäller.

Fru talman! Om efterkrigsgenerationens viktigaste uppgift var att samla och ena Västeuropa kring fred, demokrati och marknadsekonomi, är vår generations viktigaste uppgift att öppna dörren och stödja de befriade länderna i Central och Östeuropa. Östutvidgningen spelar en avgörande roll för att utsträcka den nuvarande säkerheten och stabiliteten i västra Europa till att omfatta hela Europa. För oss i Sverige är naturligtvis det regionala samarbetet kring Östersjön och Estlands, Lettlands och Litauens integration i EU av särskilt säkerhetspolitiskt intresse. I västra Europa fortsätter det fredliga integrationsarbetet, och i östra Europa finns både positiva tecken till återhämtning och vilja till samarbete men också ökad regional instabilitet. Det rörliga och svårförutsägbara säkerhetspolitiska läget i vår omvärld gör det nödvändigt att försöka skapa en regional säkerhetsordning. Sveriges säkerhet måste i allt högre grad grundas på gemensam säkerhet byggd på hållfasta politiska och ekonomiska relationer mellan demokratiska stater. OSSE och EU har här stor betydelse för stabiliteten och samarbetet i vår världsdel. Fru talman! Även om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har varit gynnsam för Sverige och det inte finns något angreppshot mot oss, vet vi att evig fred inte kan uppnås. Därför är det av centralt intresse för Sverige att påverka det europeiska säkerhetsarbetet inifrån för en gemensam framtid i fred på vår kontinent. Det genomgående temat i Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport är den svårförutsägbarhet som präglar den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld. Det skulle krävas mycket genomgripande händelser för att ge anledning till omvärderingar av dessa bedömningar, och några sådana händelser har inte inträffat. Sedan rapporten lades fram kan vi alltså konstatera att det säkerhetspolitiska läget inte förbättrats. Den tidigare stabila spänningen har avlösts av en instabil avspänning. Det är betydelsefullt att enighet råder om detta, eftersom utskottet skriver att svårutsägbarheten torde "förbli ett dominerande inslag i den internationella politiken under lång tid". De närmaste åren kommer att ge viktig säkerhetspolitisk information. EU:s översynskonferens, USA:s fortsatta roll i Europa, avtalet om konventionella styrkor i Europa och valen i Ryssland och USA är några exempel. Fru talman! Karakteristiskt för det nordiska området är dess närhet till och beroende av andra strategiska regioner som Ryssland, Nordatlanten och norra delen av det kontinentala Europa. Östersjön är en centralt belägen kommunikationsled. I händelse av konflikter kan Östersjön därför komma att utgöra en viktig konfrontationszon. Den största långsiktiga osäkerheten gäller Ryssland, och därför är det värdefullt att utskottet belyst situationen i östra Europa och särskilt i Ryssland. Oavsett vilken riktning den ryska utvecklingen tar kommer Ryssland genom sin resursbas och sin storlek att förbli en säkerhetspolitisk faktor av stor betydelse i Europa, och då inte minst i Östersjöområdet. I centrala och östra Europa upplevs Rysslands instabilitet alltjämt vara av avgörande säkerhetspolitisk betydelse. De frigjorda inre spänningarna i randområdena av det tidigare Sovjetunionen utgör ytterligare ett problem. CFE-avtalet är av stor säkerhetspolitisk betydelse för Europa. Av särskilt svenskt intresse är avtalets begränsningar av tung armémateriel i norra flanken, vilket har betydelse för stabiliteten i det nordeuropeiska området. Utskottet ser allvarligt på att avtalet inte trädde i kraft i november. Skulle avtalets innehåll ändras till det sämre, kan det få en destabiliserande effekt i Östersjöområdet. De konventionella stridskrafterna i det ryska norra militärområdet har trots en kvantitativ minskning kompenserats genom en omfattande materiell modernisering i samband med tillbakadragandet av styrkor från Centraleuropa. Till detta kommer betydande tillskott av flygstridskrafter och stridshelikoptrar. Vi måste komma ihåg att även om de militära förutsättningarna för angrepp mot Sverige i dag är begränsade i vårt närområde, finns rent tekniskt förutsättningar att förstärka operationsmöjligheterna genom att sätta befintliga resurser i stånd. Fram till nästa års säkerhetspolitiska kontrollstation inför försvarsbeslutet 96 är det av stor vikt att följa CFE-avtalets utveckling och konsekvenser för vårt närområde. Jag yrkar bifall till hemställan i det sammansatta utrikes och försvarsutskottets betänkande. Fru talman! Vi kristdemokrater vill betona vikten av att Sveriges försvarspolitik präglas av klarhet och långsiktighet. Militär försvarsberedskap tar lång tid att bygga upp men kan snabbt raseras. Kostnaderna för vårt totalförsvar kan liknas vid en försäkring mot ofred. Den minskning av vår nationella försäkringspremie som Socialdemokraterna med Centerns bistånd nu föreslår kan medföra ökad självrisk som innebär minskade möjligheter att bestämma över vårt eget territorium i händelse av internationella konflikter. Vi vet från tidigare decennier alltför väl att vårt geografiska läge gjorde vårt territorium synnerligen intressant. Vi vet att spionverksamhet och infiltration i olika sammanhang varit omfattande. Det finns klara belägg för att andra länder alltjämt känner behov av att bedriva en inte obetydlig underrättelseverksamhet också i vårt land. Fru talman! Regeringen har inte tillräckligt beaktat det faktum att den säkerhetspolitiska osäkerheten, den utvidgade tillämpningen av totalförsvarsplikten samt den höjda ambitionsnivån vad gäller internationella insatser kräver resurser som kommer att urholka den angivna ramen. Kristdemokraterna menar att konsekvenserna av de redan beslutade besparingarna på 2 miljarder kronor inklusive de nya uppgifterna för totalförsvaret blir omfattande i en redan hårt ansträngd ekonomisk ram. Vi avstyrker därför förslaget om de ytterligare utgiftsbegränsningar på 2 miljarder kronor under perioden 1999 t.o.m. år 2001 som föreslås av Centern och Socialdemokraterna. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Fru talman! Kristdemokraterna tycker att den inriktning av totalförsvaret som nu föreslås är bra i vissa delar. Satsningar på det civila försvaret som motverkar samhällets sårbarhet är viktiga. Robusthet och flexibilitet vad gäller el, tele och inte minst informationsförmedling prioriteras. Det är bra. En samlad syn på hot och risker bör ge mer effektiv och rationell hantering av samhällets resurser inklusive totalförsvarets. För att stärka samhällets förmåga att hantera svåra nationella påfrestningar i fred och vid höjd beredskap föreslås civila beredskapsstyrkor som skall få utbildning i räddningstjänst, vård och omsorg, skydd av miljön samt allmän totalförsvarskunskap. De ungdomar som genomgått denna utbildning kommer att ha ökat sitt säkerhetsmedvetande och kan därmed bidra till att minska sårbarheten i samhället. Det kan bli av stort värde för oss alla att få tusentals ungdomar som är väl förberedda på att olyckor och katastrofer kan inträffa. Den allt större andelen äldre i vårt samhälle gör att sjukvård och socialtjänst i kriser och krig måste planeras noga. I vår motion har vi därför betonat att de senaste årens förändringar inom hälso och sjukvården måste följas upp noggrant ur beredskapssynpunkt. Hemtjänsten som förmedlar service och vård inom äldreomsorgen kommer tillsammans med primärvården i kris och krig att få ta emot omkring 80 % av det totala antalet inneliggande patienter på akutsjukhus på grund av akutsjukvårdens omställning till krigssjukvård inom två dygn i ett beredskapsläge. Respekten för människovärdet kräver att hälso och sjukvården liksom socialtjänsten prioriteras. Det här instämmer utskottet i. Fru talman! Försvarsberedningen behandlade ett framtida krigs karaktär som bl.a. innebär att en angripare kan slå till mot vitala samhällsfunktioner med snabba, rörliga insatsstyrkor. Lednings och underrättelsesystemen får en nyckelroll eftersom striden kan föras med högt tempo i nära realtid och genom samordning över stort djup. Ett sådant angrepp måste kunna mötas av vårt luftförsvar oavsett vilka delar av Sverige som utgör angreppsmål. Därför är uthålligheten hos våra flygstridskrafter och övrigt luftförsvar av avgörande betydelse vid inledningen av ett modernt krig för att arméstridskrafternas mobilisering och uppmarsch skall kunna tryggas. Att hindra en angripare från att få luftherravälde är en grundläggande förutsättning för vår försvarsförmåga. Med 14 stridsflygdivisioner kan vi få den rimliga uthållighet vi måste kräva för att hindra en angripare från att få ett för oss förödande luftherravälde. Både våra soldater på marken och civilbefolkningen är betjänta av svenskt luftherravälde. Vi får klart sämre uthållighet genom de föreslagna ca 12 divisionerna. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 14. Fru talman! Nuvarande 16 armébrigader minskas till ca 12 och territorialförsvaret reduceras från 165 000 till 90 000 personer. Ju färre fältförband vi får, desto bättre rörlighet och utrustning måste vi ge dessa och territorialförsvaret. Ett fullföljande av arméns mekanisering är nödvändigt för att erhålla hög rörlighet, bra skydd och god anfallsförmåga. Även våra hemvärnsförband som bl.a. tidigt skall skydda våra krigsflygbaser måste erhålla god skyddsutrustning, mörkermateriel samt sambandsutrustning. Hemvärnet skall inte behöva åka till överskottslagret för att t.ex. skaffa sig moderna uniformer eller maskeringsnät. Det är enligt utskottet nödvändigt att inför nästa etapp av försvarsbeslutet särskilt belysa hur kvalitet och kvantitet avvägs i förhållande till varandra. Den minskning av markstridskrafterna som föreslås medför ökad sårbarhet eftersom våra allt färre förband fortfarande har samma stora landyta att försvara. Fru talman! Eftersom vi tidigt kan bli berörda av kriser och konflikter i Österjöområdet skall särskilt här en effektiv övervakning upprätthållas. Till detta område hör även Östersjöns inlopp Öresund och Kattegatt. Eftersom regeringen i propositionen betonar kravet på förmåga att ingripa mot varje form av kränkning av vår territoriella integritet samt på att luckor i vårt övervakningssystem inte får förekomma måste erforderliga marina resurser avdelas för Kattegatt och Skagerrak med sina betydelsefulla importhamnar. Därför menar jag att ytterligare analyser bör göras innan beslut fattas om antalet ytstridsfartyg som i förslaget anges till ca 20. Fru talman! Totalförsvarets förmåga skall anpassas till det säkerhetspolitiska läget. Givetvis är hög anpassningsförmåga viktig om vi måste höja vår krigsduglighet. Det förpliktar verkligen att alla väsentliga delar av totalförsvaret efter högst ett år skall kunna utnyttjas med full effekt omedelbart efter en mobilisering. Vi kristdemokrater menar att en tillräckligt långsiktig försvarsförmåga endast kan säkerställas genom att vi ständigt upprätthåller en betydande kvalitativ förmåga i totalförsvaret. I vår motion framför vi förslaget att vi skall göra en realiserbarhetsprövning av vår anpassningsförmåga. Det är därför viktigt att det klargörs i försvarsbeslutet 96 dels hur vår krigsduglighetshöjning skall gå till, dels hur förmågan till långsiktig anpassning skall säkerställas. Försvarsutskottet menar att det är motiverat att utifrån kristdemokraternas förslag även göra en översyn av svensk underrättelsetjänst för att säkerställa totalförsvarets förmåga till kort och långsiktig anpassning. Fru talman! Att i samverkan med andra stater kunna delta i fredsfrämjande och humanitära insatser utomlands skall vara en av totalförsvarets uppgifter. Detta kräver resurser. Vår personal i dessa operationer måste ha tillgång till modern materiel, effektiv sjukvård och säkra ledningsfunktioner för att kunna känna sig trygga. Ökad samverkan med andra länders stridskrafter och civila insatsstyrkor medför kostnader som måste beaktas. I vår motion menar vi därför att priset för våra internationella styrkor måste redovisas och utvärderas kontinuerligt så att inte totalförsvarets ekonomiska ramar urholkas eller minskar möjligheterna för totalförsvaret att fullgöra övriga uppgifter. Fru talman! Totalförsvarets personal är den viktigaste resursen när det gäller att utveckla och forma försvaret av vårt land. När nu den andra stora omstruktureringen detta decennium kommer måste vi utifrån tidigare erfarenheter på bästa sätt stödja och hjälpa dem som måste sägas upp. Detta stöd betyder mycket för de personer och familjer som drabbas men också för att behålla och utveckla den goda anda som behövs för att totalförsvaret skall kunna lösa sina svåra uppgifter om Sverige blir angripet. Fru talman!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 Genom att vidmakthålla en trovärdig grund för totalförsvarets långsiktiga styrka ger vi vårt bidrag till säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropeiska området. Detta arbetar kristdemokraterna för. Den påbörjade utvecklingen och moderniseringen enligt försvarsbeslutet 92 är hotad genom de besparingar som regeringen och Centerpartiet föreslår. En allvarlig följd kan bli en obalans mellan säkerhetspolitikens mål och totalförsvarets uppgifter och resurser. Var finns då den trovärdiga grunden för långsiktig styrka i en svårförutsägbar framtid?

Fru talman! När vi i dag debatterar Sveriges säkerhetspolitik sker det med utgångspunkt i ett betänkande som beretts av ett sammansatt utrikes och försvarsutskott. Det är, har det sagts mig, första gången under tvåkammarriksdagens tid som riksdagsordningens möjlighet till gemensam beredning har tilllämpats. Skälet till den här ordningen är att regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse behandlar säkerhetspolitiska frågor i skärningspunkten mellan utrikes och försvarsutskottens kompetensområden, t.ex. säkerhetspolitikens mål, ett vidgat säkerhetsbegrepp och frågor i anslutning till Sveriges internationella åtaganden för fred och säkerhet inte bara i Sverige utan också i vår omvärld. Det sammansatta utskottet kommer att upplösas så snart kammaren har fattat sitt beslut om förslagen i detta betänkande. Det har varit en spännande och lärorik tid att få leda det här utskottsarbetet. Två utskottskulturer och två olika kompetensområden har mötts. Vi har fått nyttig erfarenhet av att se frågorna från gemensamma utgångspunkter. Försvarsministern avlutar sitt förord i propositionen som ligger till grund för betänkandena med följande ord: "Socialdemokraterna och Centerpartiet står bakom propositionen, dess bedömningar och förslag. Därigenom har utformningen av Sveriges framtida totalförsvar en bred förankring hos det svenska folket. Det är vår gemensamma förhoppning att propositionen skall vinna ett vidgat stöd vid riksdagsbehandlingen. Enighet kring säkerhets och försvarspolitiken har i dag som alltid ett säkerhetspolitiskt egenvärde." Till viss del har vi uppnått detta. Ett enigt utskott där samtliga partier från Miljöpartiet och Vänsterpartiet till Moderaterna och Folkpartiet står bakom utskottets beskrivning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden. Detta är mycket glädjande. Alternativet hade kunna vara tre, kanske fyra, olika omvärldsbeskrivningar. I massmedierna har det förekommit uppgifter om att vi väsentligen skulle ha en annan bild än regeringen av situationen i vår omvärld, särskilt när det gäller synen på utvecklingen i Ryssland och beträffande NATO:s roll. Förvisso är situationen i Ryssland mycket osäker och svår att förutsäga. Osäkerheten om CFE-avtalets fulla genomförande är också påtalad. Dessa omvärldsfaktorer har, liksom NATO:s roll och eventuella östutvidgning, fått ganska stort utrymme i betänkandet. Men resultatet av våra gemensamma ansträngningar för att komma överens avviker inte på några avgörande punkter från de tankar som förs fram i propositionen eller som tidigare har framförts av regeringens företrädare i offentliga sammanhang. Att det förhåller sig så har blivit en gemensam uppfattning som har stadfästs i betänkandet. På s. 22 under rubriken Utskottets överväganden står följande formulering: Regeringens säkerhetspolitiska beskrivning överensstämmer i stort sett med den som motionärerna gör - här avses moderater, folkpartister och vänsterpartister. Utskottet fortsätter: Även om beskrivningen av omvärldsutvecklingen skiljer sig åt på detaljnivå så synes en betydande enighet råda beträffande vilka faktorer som är av avgörande betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska situation. Mot bakgrund av att också moderater, folkpartister, kristdemokrater och andra står bakom dessa formuleringar ter sig vissa uttalanden här om en mera realistisk och väsentligt avvikande bild märklig. Det sker förvisso en väldigt snabb utveckling i vår omvärld. Om den här debatten hade hållits om två veckor när valen i Ryssland hade skett, kanske förutsägelserna hade varit väsentligt annorlunda. Just nu när vi debatterar Sveriges säkerhetspolitik skapas också säkerhetspolitisk historia i Europa genom den multinationella styrka som sätts upp i Bosnien. NATO-medlemmar, icke NATO-medlemmar och Ryssland ingår i en gemensam styrka för att skapa fred och säkerhet i f.d. Jugoslavien. Fru talman! Inte bara formen för beredningen av den här propositionen är nydanande. I propositionens innehåll finns också banbrytande nytänkande för svensk säkerhetspolitik. Det vidgade säkerhetsbegreppet är ingenting nytt, säger Göran Lennmarker och hänvisar till grunderna för det europeiska samarbetets framväxt. Det är förvisso sant att gemensam säkerhet och nationell säkerhet ligger till grund för EU:s verksamhet. Men det nya i det vidgade säkerhetsbegreppet är att också mänsklig säkerhet finns med i detta begrepp. Juan Somarra, som var ansvarig för FN:s sociala toppmöte, sade mycket träffande att det finns många säkra stater rustade till tänderna men med osäkra människor. I det här betänkandet går man från ord till handling och använder sig av ett vidgat säkerhetsbegrepp. Man avsätter också resurser för internationellt fredsfrämjande arbete också med icke militära medel. Synen på vad som skapar säkerhet har starkt påverkats av de nya konfliktmönster som har blivit förhärskande efter det kalla krigets slut. Interna konflikter, etniska, sociala och ekonomiska konflikter, svåra miljö och naturkatastrofer, omfattande flyktingströmmar är alla gränsöverskridande hot som måste mötas med gemensamma internationella insatser. Arbetet inom FN, EU och OSSE är av största betydelse för den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen. Sveriges deltagande i multinationella operationer kan komma att spänna över ett brett spektrum av åtgärder från civila, humanitära operationer till operationer med mera fredsframtvingande befogenheter. Emellertid gäller att detta alltid skall ske efter efterfrågan från FN eller OSSE. Den närmast euforiska stämning som vi kände när muren föll 1989 och när det kalla kriget dödförklarades några år senare blev inte så länge bestående. Somalia, Rwanda, Bosnien och Tjetjenien visade med smärtsam tydlighet att världssamfundet inte hade funnit och inte förfogade över de lämpliga verktygen för att lösa interna konflikter. Samtidigt som vi nu känner en försiktig optimism över fredsavtalet mellan parterna i kriget i f.d. Jugoslavien måste vi dra lärdom av de bittra erfarenheterna från detta och andra krig. Sverige liksom andra länder måste utveckla metoder för ett långsiktigt konfliktförebyggande arbete. Sådana insatser rymmer ett brett spektrum av åtgärder för gemensam säkerhet och för människors och gruppers säkerhet. Det handlar om stöd till demokratiutveckling, om att stärka efterlevnadet av mänskliga rättigheter, om bistånd, om handel och utveckling. Det handlar om ett engagemang från såväl regeringar som folkrörelser. Detta är enligt min mening mycket viktiga ingredienser i ett vidgat säkerhetsbegrepp. I föreliggande betänkande har vi emellertid gjort en praktisk avgränsning av det vidgade säkerhetsbegreppet till de delar som har bäring på civila och militära totalförsvarsinsatser. Om FN och dess regionala organisationer skall ha en chans att tolka och reagera på tidiga varningar om potentiella konflikter måste medlemsländerna ha en hög beredskap att snabbt ställa resurser till förfogande. Den högre ambitionsnivå som regeringen föreslår i det här avseendet välkomnas därför. Utskottet konstaterar att en hög ambitionsnivå i det internationella fredsfrämjande arbetet ligger helt i linje med en mångårig svensk tradition. Som komplement till den internationella militära beredskapsstyrkan föreslås att en civil insatsstyrka etableras inom totalförsvarets ram. De viktigaste uppgifterna skulle enligt regeringens mening inriktas på räddnings och miljöskyddsinsatser och insatser vid komplexa katastrofer. Den internationella profil som regeringen med dessa förslag ger det svenska försvaret står väl i överensstämmelse med dagens hot och konfliktbild. De resurser som omfördelas för ett aktivt fredsfrämjande arbete i internationell samverkan kommer säkert att visa sig vara en god säkerhetspolitisk investering. Härigenom får vi en modern svensk säkerhetspolitik som vid sidan av ett nationellt försvar har som uppgift att försöka påverka utvecklingen i en osäker omvärld i positiv riktning. Fru talman! Till detta betänkande är fogat tio reservationer. Jag skall kort kommentera dessa. Moderaterna anför i en reservation om säkerhetspolitikens mål att säkerhetspolitiken skall ses i ett långsiktigt perspektiv och att den också skall ta hänsyn till negativa utvecklingstendenser. Därmed vill man att den moderata partimotionen skall tillgodoses i detta avseende. Utskottsmajoriteten anser att långsiktigheten väl tillgodoses genom regeringens förslag som sträcker sig långt bortom 2000-talet. Därtill finns det i regeringsförslaget kontrollstationer inlagda som ger beredskap om spänningen i omvärlden skulle öka. Miljöpartiet säger i sin reservation med samma rubrik: Svensk säkerhetspolitik syftar ytterst till att värna frihet och oberoende. Men detta stämmer inte med verkligheten, säger man från Miljöpartiet, vilket också Annika Nordgren sade här tidigare. Skälet till detta skulle vara vårt EU-medlemskap. Reservationen återspeglar möjligen Miljöpartiets syn på EU. Men den avvisas av majoriteten, eftersom EU består av suveräna stater med frivilligt överenskommen överstatlighet. Det innebär inte något hot mot vår frihet och vårt oberoende att vara EU medlem.Överstatligheten, som vi har kommit överens om, omfattar ju inte någon militär allians. Den omfattar ett frivilligt deltagande i humanitära och civila operationer, om vi så önskar efter bedömning från fall till fall. Miljöpartiet tas den militära alliansfriheten upp. Folkpartiet vill i sin reservation att vi skall ta avstånd från begreppet neutralitetspolitik, eftersom den enligt Folkpartiets mening inte är förenlig med vårt EU medlemskap. I betänkandet konstaterar utskottet att Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består. Begreppet neutralitetspolitik har varit ett självvalt namn på den aktiva utrikespolitik som Sverige som alliansfritt land har drivit. Neutralitetspolitikens innebörd är inte neutralitet i folkrättslig mening, utan snarare ett samlingsnamn på en aktiv utrikespolitik. Att vi i Sverige har använt ordet neutralitetspolitik har ursprungligen sin praktiska förklaring i att man från svensk sida önskade undvika en sammanblandning med den alliansfria rörelsen. I Folkpartiets reservation ligger naturligtvis något helt annat, nämligen att vi som en följd av EU medlemskapet skall hålla en dörr öppen för deltagande i någon ej namngiven militär allians. Frågan om EU:s eventuella framtida försvarspolitik blir troligen föremål för diskussion vid EU:s regeringskonferens, IGC 96. Det förefaller i dagsläget inte alls troligt att man kommer överens om mer än möjligen den del som avser humanitära operationer och civil konflikthantering. Men även om så vore vill jag här och nu klart deklarera att Sverige inte tänker delta i ett förpliktande militärt försvarssamarbete, vare sig det heter VEU eller NATO. Inom ramen för vår militära alliansfrihet ser vi emellertid inte några som helst hinder att delta i t.ex. NATO-initiativet Partnerskap för fred eller att vara observatörer i Västeuropeiska unionen. I Miljöpartiets reservation under nämnda rubrik förs ett resonemang om en tillbakagång till den formulering som gällde före 1992. Skillnaden skulle då vara att vi i dag talar om neutralitet i händelse av krig i vårt närområde. Skälet till att vi skulle ta bort formuleringen "krig i vårt närområde" är enligt Miljöpartiet att den stora konflikten mellan nord och syd kommer att bli mer påtaglig under 2000-talet och att det är viktigt att kunna hävda intressen som gagnar vår globala säkerhet. Att vi i dag talar om neutralitet i händelse av krig i vårt närområde innebär inte att Sverige skulle avstå från att reagera på orättvisor i Afrika eller Asien. Ett sådant resonemang är över huvud taget inte relevant i sammanhanget. Miljöpartiet driver också frågan om en folkomröstning om förutsättningarna för Sveriges medlemskap ändras i fråga om försvarspolitiken inom EU. Det finns i dag ingen anledning att spekulera om en ändrad försvarspolitik inom EU, ännu mindre om en folkomröstning. Sverige är och förblir militärt alliansfritt. Medlemskap i VEU är inte aktuellt. Detta är också väl känt inom EU. I en annan reservation anser Miljöpartiet att det inte är förenligt med en trovärdig neutralitetspolitik att Sverige är observatör i VEU och att Sverige bör avstå från denna plats. Det är bara att konstatera att vi här har olika uppfattningar. Observatörsskapet i VEU är för oss en viktig insynsplats. Jag tror inte att vi skall underskatta de möjligheter till positiv påverkan som observatörsskapet ger. Det är dessutom förenligt med vår militära alliansfrihet. Denna uppfattning möts också av förståelse inom VEU. Folkpartiet vill i en reservation ha ett tillkännagivande till regeringen. Resonemanget går ut på stor tveksamhet till FN:s framtida förmåga, och man anför att Sverige har ett stort ansvar för att medverka till att FN kan verka kraftfullt och fullt ut enligt FN-stadgans alla föreskrifter i värnet av fred och säkerhet i världen. Detta är att slå in öppna dörrar. Jag vill bara i sammanhanget erinra om Ingvar Carlssons stora engagemang i Carlsson-Ranpfal-kommissionen. Detta ger oss naturligtvis inte någon anledning till ett särskilt tillkännagivande. I ytterligare en reservation anför Folkpartiet att frågan om en civilbrigad inte är tillräckligt utredd. Utskottsmajoriteten står emellertid bakom förslaget. Det finns tre reservationer som rör svensk krigsmaterielexport. Frågan kommer att debatteras grundligt i kammaren i samband med det betänkande som justerades i går, som handlar om en ny myndighet för kontroll av krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter. Fru talman! För att vinna tid - jag ser att jag har överskridit min taletid - hoppas jag att den debatten kan föras här i kammaren när betänkandet skall behandlas om någon vecka. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vill passa på att tacka Viola Furubjelke för samarbetet i det sammansatta utskottet. Som Viola Furubjelke själv påpekade utvecklades samarbetet efter de första trevande turerna, där osäkerheten mellan utskottstraditionerna föreföll vara större än mellan de deltagande partierna, raskt till ett väldigt konstruktivt och produktivt utskottsarbete. Detta manifesteras ju också i det betänkande som nu behandlas. Samarbetet har varit värdefullt. Apropå spekulationen i medierna om att utskottet skulle ha en annan syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen än regeringen sade Viola Furubjelke att så inte är fallet. Efter de senaste veckornas utveckling har jag mindre anledning att ifrågasätta det konstaterandet än vad jag kanske hade tidigare. Det finns ju uppenbarligen i dag en större samsyn som av olika skäl var mindre möjlig att manifestera tidigare under året. Det är möjligt att det är vårt engagemang i den kommande fredsstyrkan i f.d. Jugoslavien som har fungerat som en katalysator, inte minst när det gäller den tidpunkt då denna samsyn skall komma till uttryck, vilket är värdefullt. Våra två reservationer, nr 3 och 7, berör säkerhetspolitiska frågor. Efter det som har skett de senaste veckorna och om vi hade haft litet mer tid på oss att gå vidare i det konstruktiva samarbetet, utöver frågan om det säkerhetspolitiska läget, så tror jag att vi hade kunnat hitta mer sammanfallande synsätt även på dessa frågor. Nu är ju inte diskussionen avslutad med dagens debatt. Vi kommer att ha en omfattande säkerhetspolitisk diskussion under det kommande året. Det kommer att bli stora möjligheter att manifestera den framväxande samsynen.
Fru talman! Jag är nöjd med att Lennart Rohdin är nöjd med att vi är överens om den samsyn som vi har formulerat i betänkandet. Reservationerna har jag redan berört, och där kvarstår naturligtvis oenigheten. Men jag tror, som Lennart Rohdin, att detta inte är omöjligt att överkomma i framtiden.
Fru talman! Vi är nog överens om detta också. Jag skulle kunna förlänga debatten med att citera de senaste framträdandena av statsministern och utrikesministern just för att påvisa regeringens numera uppenbarligen stora angelägenhet om att markera att det gäller att undvika säkerhetspolitiska låsningar inför framtiden. Det visar att det finns förutsättningar för en fortsatt konstruktiv diskussion oss emellan.

Fru talman! Jag tror att förklaringen till de skiljaktigheter som Göran Lennmarker fortfarande vill göra gällande, trots vårt eniga betänkande vad gäller omvärldsbilden, förklaras mycket väl av det resonemang som Jan Jennehag förde tidigare. Vi har under ganska stora ansträngningar enats om en samsyn, men vi har skiljaktiga meningar vad gäller fortsättningen, nämligen totalförsvarets ram. Jag skulle vilja citera ur utskottets betänkande, som faktiskt även Göran Lennmarker står bakom. Här står: "I motionerna" - en motion från Moderaterna, en från Vänsterpartiet och en från Folkpartiet - "behandlas olika aspekter på nämnda delar av propositionen. Från motionärerna har i samtliga tre fall anförts att regeringens säkerhetspolitiska beskrivning i stort sett överensstämmer med den som görs i respektive motion." Jag kan inte få det till annat än att det råder en betydande samsyn också om de här frågorna. Jag tror inte heller att det gagnar den svenska säkerhetspolitiken att driva frågan längre vad gäller oenigheten. Vi får vara nöjda med att vi har uppnått detta och sedan arbeta vidare på att förverkliga samsynen också i andra delar av säkerhetspolitiken. När det gäller frågan om det vidgade säkerhetsbegreppet håller jag naturligtvis med Göran Lennmarker. Det var just det jag anförde, att detta är väldigt viktigt. Men Göran Lennmarker pratade om civil säkerhet och benämnde det också som staters säkerhet. Därav drog jag slutsatsen att han inte alls tyckte att det var viktigt att också införliva mänsklig säkerhet i ett vidgat säkerhetsbegrepp. Men om så är fallet är jag nöjd med den saken och Göran Lennmarker och jag kan vara överens om vad innehållet i ett vidgat säkerhetsbegrepp innebär.

Fru talman! Försvarsministern och utrikesministern, som kommer att delta i debatten senare, får naturligtvis tala för sig själva, men jag är övertygad om att de också uppskattar den enighet som har uppnåtts i utskottet på detta område.
Fru talman! Målet för säkerhetspolitiken har varit vår frihet och vårt oberoende. Det tyckte inte Viola Furubjelke var en konflikt med EU-medlemskapet. Men vi har trots allt ett antal fakta. Det talas om en "mister EU" som skall föra EU:s gemensamma talan. Det talas om avskaffande av vetorätt, förutom när det gäller vitala säkerhetspolitiska områden. Det talas om närmandet till VEAG, skriver regeringen, och det talas om att man vill stärka VEU generellt. Det skriver också regeringen. Då måste min fråga bli: Vill inte Viola Furubjelke och regeringen se vad som håller på att hända, eller vill man, förskräckande nog, bortse från det som håller på att hända? Då blir jag riktigt orolig, för det krävs något slags kritiskt betraktande för att man skall kunna reagera mot den här raka vägen mot en supermakt som EU väljer. När det gäller folkomröstning säger Viola Furubjelke att det inte är meningen att det skall bli något svenskt deltagande i en militärallians. Men i så fall borde det väl vara lätt att utlova en folkomröstning om regeringskonferensen skulle innebära några utfästelser eller åtaganden inom det säkerhetspolitiska och försvarspolitiska området. Det skulle i själva verket vara väldigt lätt att utlova en sådan folkomröstning, om man nu inte har någon annan avsikt. Jag vill också klarlägga ett litet missförstånd. Vi vill inte tillbaka till neutralitetsbegreppet som det var formulerat före 1992. Vi vill modernisera det, även om det är litet så är det en viktig skillnad. Vi vill att det skall heta: Militär alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig.
Fru talman! När det gäller frihet, oberoende och vårt EU-medlemskap skiljer Annika Nordgrens och min uppfattning sig åt. Den frihet och det oberoende som Annika Nordgren talar om tror jag att man bara kan uppnå om man är totalt ensam. Allt samarbete kräver hänsynstagande och därmed beroende. Jag tror inte att Annika Nordgren förespråkar en total isolering av Sverige, där vi inte skulle behöva vara beroende av någon. EU-medlemskapet bygger på frivilligt deltagande av suveräna stater. Så långt vi själva vill vara med när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken och försvarspolitiken kan vi vara det. Vi kan också avstå. När det gäller deltagande i en militär allians av typ VEU har vi tydligt deklarerat - jag gjorde det också nyss från talarstolen - att det inte är aktuellt med ett svenskt medlemskap. Däremot kan vi delta i humanitära, återuppbyggande och fredsfrämjande operationer under VEU:s hatt, om de är sanktionerade av FN eller När det sedan gäller frågan om att genomföra en folkomröstning om försvarspolitiken inom EU skulle förändras säger Annika Nordgren att det väl är en smal sak att utlova en folkomröstning om det inte blir några förändringar. Det hör faktiskt till det normala i vårt land att beslutsfattandet sker genom representativ demokrati, här i parlamentet. Folkomröstning är ett undantag. Jag kan i dag varken säga att vi skall ha en sådan eller inte ha det. Men frågan är inte aktuell därför att Sverige inte skall delta i en försvarsunion av det slaget. Jag tror för min del heller inte att den kommer att utarbetas för övriga medlemsstater i EU som någon slags utveckling av VEU eller vad Annika Nordberg tänker sig. Jag uppfattade tyvärr inte riktigt den sista frågan, som gällde neutralitetsformuleringarna. Om jag får be Annika Nordgren att tala litet långsammare och litet tydligare i mikrofonen kan jag höra bättre vad hon säger.
Fru talman! Jag skall försöka att tala långsammare och tydligare. När det gäller neutralitetsbegreppet redogjorde jag för den skrivning som vi vill ha. Det är alltså inte en ordagrann återgång till det som gällde före 1992. Vi lägger till "militär alliansfrihet" för att modernisera litet grand i och med EU-medlemskapet. Det är inte så att jag vill att målet med säkerhetspolitiken skall stå kvar som det gör. Det är just det som vi har motsatt oss, att det står att frihet och oberoende skall vara målet. Jag vill vidga detta, när vi ser den verklighet som finns runt omkring oss både i och med EU-medlemskapet och som omvärlden ser ut, till att gälla mänskliga rättigheter, till att alltså inte bara gälla nationalstatens territoriella anspråk, som det är frågan om, utan individer och mänskliga rättigheter, ett ekologiskt hållbart samhälle och alla de andra komponenterna som är väldigt viktiga i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Självklart har Viola Furubjelke rätt i att jag inte förespråkar en isolering vare sig inom EU eller globalt sett. Det är helt enkelt så att vår syn på EU skiljer sig åt, som Viola Furubjelke också har sagt. Folkomröstning tycker jag att man skall kunna utlova på grund av att man har lovat svenska folket att det inte skall ske några förändringar. Man gick in i EU-medlemskapet med utfästelsen att det inte skulle innebära någonting annat än militär alliansfrihet och en bibehållen vetorätt. Man talade till och med om dubbla veton. Det är det jag menar. Vi har lovat svenska folket detta, då skulle vi kunna lova dem en folkomröstning om det skulle ske förändringar. Det är så jag menar.
Fru talman! Den militära alliansfriheten är tydligt uttryckt i vår doktrin. Att tala om att vi inte över huvud taget skulle ingå i några allianser, om jag förstår Annika Nordgren rätt, är inte förenligt med den politik som en majoritet i riksdagen vill föra. Det skulle t.ex. inte innebära ett medlemskap i EU, och det har vi ett stöd hos svenska folket för. Jag förstår att det är just det som Annika Nordgren hänger upp reservationen på. I reservationen förs ett resonemang om att detta skulle innebära inskränkningar i vårt globala engagemang. Det var det som jag tidigare vände mig emot. Det leder tanken alldeles fel. Det faktum att vi är med i EU innebär inte att vi känner ett minskat engagemang för världen utanför EU, tvärtom. Vi kan i förlängningen genom vårt medlemskap i EU hjälpa till att öppna EU:s gränser och ge ökade möjligheter för utvecklingsländer till marknad, handel och samarbete.

Fru talman! Det finns en föreställning om att vi i Sverige inte tillåter oss att diskutera säkerhetspolitik öppet och oförväget. Den "munkavlemyt" som odlas i medierna och i den politiska retoriken finns liten täckning för i verkligheten. Det försvarsbeslut som vi i riksdagen nu gjuter fundamenten för har föregåtts av en frisk och frejdig debatt. När vi i det sammansatta utrikes och försvarsutskottet sedan behandlade propositionen och inkomna motioner gick det att åstadkomma en samsyn omkring vad som främjar säkerheten för vårt land och dess innevånare. Det finns nu också enighet om hur hotbilden mot vårt land ser ut samt vilka medel som bäst främjar fred och säkerhet.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 Det är av stor betydelse att Sverige agerar med tydlighet i relationerna med andra länder. Samspel och relationer är föränderliga, och Sverige skall aktivt och konstruktivt ta del i ett framväxande säkerhetssamarbete. Däremot kan vårt land, med neutraliteten i behåll, inte utställa löften eller så förhoppningar om långtgående stöd. Från Centerpartiets sida är vi tillfreds med det resonemang som förs i utskottets betänkande om vår alliansfria position. Centerpartiets motion från allmänna motionstiden om en återgång till den tidigare neutralitetsdoktrinen får därmed anses ha haft avsedd effekt. Jag är egentligen inte särskilt förvånad över att samsyn uppnåtts. Centerpartiet valde tidigt att delta intensivt i det säkerhetspolitiska bedömningsarbetet i Försvarsberedningen. Fyra av riksdagens partier kunde i maj i år redovisa en gemensam säkerhetspolitisk bedömning. Det är slutsatserna från rapporten Sverige i Europa och världen som utgör huvudstommen i dagens beslut. Analysen från i våras har sedan fördjupats och uppdaterats i beredningens betänkande Totalförsvarets utveckling och förnyelse samt i Centerpartiets och regeringens gemensamma proposition. Utskottet konstaterar i enighet att utvecklingen sedan förra försvarsbeslutet varit gynnsam och att Sveriges säkerhetspolitiska läge förbättrats. Sverige är i dag medlem av EU, år 1992 var detta enbart en snävt spridd förhoppning. Jag vill också uppmärksamma de positiva förändringarna på andra sidan Östersjön i de baltiska länderna. Utskottet konstaterar sålunda att: "De baltiska staternas frihet innebär en stor militärgeografisk fördel för Sverige". De ryska trupper som genom sin närvaro i Estland, Lettland och Litauen förmörkade 1992 års försvarsbeslut har i dag lämnat de baltiska staterna. Demokratin och rättsstaten har stärkts ytterligare, och de baltiska länderna ingår nu som en del i den europeiska familjen och i Förenta nationerna. Självklart kan inte grannländerna stå oberörda om dessa länders självbestämmande utsätts för allvarliga påtryckningar. Det är viktigt och nödvändigt att detta utsägs i utskottets betänkande. För Centerpartiet har det varit nödvändigt att skärpa riksdagens uppmärksamhet på den säkerhetspolitiska utvecklingen. Vi har därför strävat efter att öka flexibiliteten och möjligheterna att förändra inriktningen av politiken även under en försvarsbeslutsperiod. Förändringshastigheten i vår omvärld omöjliggör helt enkelt rigida femårsplaner för totalförsvaret. Det ser vi bara genom att gå tillbaka fem år i tiden. På centerinitiativ införs därför säkerhetspolitiska kontrollstationer hösten 1996 samt 1998. Vi har inte nöjt oss med mindre än att följden av en kontrollstation också kan bli höjda anslag till totalförsvaret. Jag känner stor tillfredsställelse över det enhälliga stöd som riksdagen ger införandet av dessa kontrollstationer. Den reaktiverade Försvarsberedningen får som sin absoluta huvuduppgift att genomföra en ny säkerhetspolitisk bedömning inför etapp 2 av försvarsbeslutet. Den osäkerhet som råder om genomförandet av CFE-avtalet kommer med nödvändighet att spela en framträdande roll i detta arbete. Utvecklingen i Ryssland samt de fortgående förändringarna av den europeiska säkerhetsarkitekturen torde bli andra huvudområden för Försvarsberedningen. Fru talman! Som aldrig tidigare betonar riksdagens ställningstaganden vikten av att Sverige kan kombinera internationellt samarbete och deltagandet i internationella fredsfrämjande missioner med en bibehållen militär alliansfrihet. Det svenska deltagandet i implementeringsstyrkan IFOR har självfallet det primära syftet att stödja fredsprocessen och återuppbyggnaden av det krigshärjade Bosnien-Hercegovina. Som en sekundär effekt kommer förhoppningsvis IFOR-missionen och det förtroendefulla samarbete som därvidlag krävs mellan NATO, Ryssland och andra icke alliansbundna deltagarländer att fördjupa respekten och bidra till ökad stabilitet i hela Europa. Utskottet gör en strukturerad genomgång av de olika europeiska samarbetsstrukturer vari Sverige deltar. Centerpartiet delar den positiva bedömning som görs i betänkandet om EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik, GUSP. Betydelsen av detta samarbetsområde kommer sannolikt inte att minska inför och genom utvidgningen av EU. EU-samarbetet som helhet och östutvidgningen kan däremot, enligt vår uppfattning, omintetgöras genom en militarisering av GUSP. Däremot ser Centerpartiet observatörsskapet i VEU som förenligt med vår militära alliansfrihet. Det har Centerpartiets högsta beslutande organ med stor majoritet fastslagit. Samarbetet kan inte heller drivas vidare i två spår genom en permanent eller tillfällig uppdelning av medlemsstaterna i två kategorier, i en s.k. hård kärna med ett omgivande lösligt fruktkött. En sådan försämring av GUSP vill inte Centerpartiet medverka till. Det borde inte heller Sverige vilja! Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande, UFöU:1.

Fru talman! Det har sagts många gånger, men det tål att upprepas: Det kalla kriget är slut. Det innebär nya förutsättningar för men också nya krav på svensk säkerhetspolitik och svensk försvarspolitik som en del av den. Detta är utgångspunkten för regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse. Jag vill i några korta meningar påminna om de senaste årens omvälvande förändringar i Europa, eftersom vi aldrig kan bortse från dessa förändringar. Sovjetsystemet har brutit samman och själva Sovjetunionen har upplösts. Ryssland, som övertagit Sovjetunionens stormaktsroll, är ekonomiskt, politiskt och militärt mycket försvagat. En demokratisk process har kommit igång. Den är ännu mycket skör, och utgången av den demokratiska processen är oviss. Våra baltiska grannländer, Polen och övriga central och östeuropeiska stater är nu fria demokratier. Östersjön är som i gamla tider en förbindelselänk mellan länder och folk. Tyskland har återförenats. Sverige, Finland och Österrike har blivit medlemmar i Europeiska unionen, som nu förbereder Central och NATO består som försvarsallians för sina medlemmar, men vidgar sina uppgifter. Genom Partnerskap för fred, som också Sverige har anslutit sig till, har NATO skapat ett redskap för samverkan med de forna Warszawapaktsländerna. Det hot som i decennier vilade över Sverige, att trots alliansfriheten dras in i ett krig mellan supermakter och militärallianser i Europa, finns inte i dag. Den militära situationen i Europa har förändrats radikalt. De ryska trupperna har inte bara dragits bort från Central och Östeuropa, utan de har skurits ned från nära 4,5 miljoner man till omkring 1,3 miljoner. Det finns gott om vapen, men man har inte råd med övningar. Naturligtvis går det att på några år sätta dagens ryska försvar i stånd om det finns politisk vilja och om ekonomiska förutsättningar skapas, men en verklig återuppbyggnad och modernisering av försvaret blir både kostsam och tidsödande. Också i NATO-länderna har försvarsmakterna reducerats. Det gäller Tyskland, Storbritannien och även Frankrike och andra NATO-länder. Det gäller särskilt markstridskrafterna. USA:s samlade stridskrafter minskar under perioden 1989-1999 från 2,1 miljoner till 1,4 miljoner man. De amerikanska förbanden i Europa har skurits ned med 200 000 man sedan 1989. Två tredjedelar av de amerikanska militära anläggningarna i Europa har lagts ned. Det har skett en strukturomvandling i NATO. Materielen står inte och rostar, men nedskärningarna är ändå ett klart uttryck för hur man bedömer risken för ett storkrig och kraven på betryggande försvarsförmåga. Sverige befinner sig till följd av det kalla krigets slut i en säkerhetspolitisk situation som är långt gynnsammare än någonsin tidigare under efterkrigstiden. Jag håller med Moderata samlingspartiet som menar att vår politiska säkerhet är större än någonsin tidigare under vår moderna politiska historia. Det innebär att Sverige, i likhet med flertalet andra länder, kan och bör dra ner på försvarskostnaderna. Det är en säkerhetspolitiskt motiverad besparing på försvarsutgifterna som regeringen föreslår i propositionen. Det är samtidigt en internationellt sett måttfull besparing, en 10-procentig sänkning, som skall vara uppnådd år 2001. USA, som förvisso rustade upp i början av 1980 talet, minskar sina försvarsutgifter med 40 % under perioden 1986-1996. Tyskland har dragit ned sina försvarskostnader med 20-25 % och Storbritannien med ca 15 %. Frankrike står inför kraftiga besparingar. Många mindre NATO-länder har gjort det samma. Samma sak gäller de forna Warszawapaktsländerna med Ryssland i spetsen. Fru talman! Jag vill med kraft slå fast att det kalla kriget inte har ersatts av den eviga freden. Därför måste vi ha ett betryggande försvar i dag och förmåga att anpassa det efter förändringar i det säkerhetspolitiska läget. Det har vi med 90 % av försvarsbudgeten kvar. Folkpartiets spariver att dra ner med hela 27 % skall jag bemöta senare under debatten. Men jag förstår faktiskt inte hur Göran Lennmarker kunde instämma i Lennart Rohdins stora sparkrav på försvaret. Jag kan kosta på mig att ge Lennart Rohdin en ros, en stor röd ros, för att han rakryggat och moraliskt ställde upp för sina nedrustningskrav - jag betecknar Folkpartiets krav så - men jag måste samtidigt ge honom ett fång törnen för de förslag som jag anser vara oansvariga, för det negativa som det skulle innebära för Sveriges försvar och säkerhet. På denna viktiga punkt finns det nog inte utrymme för någon samsyn. Fru talman! I dag är det svårare än tidigare att förutsäga den säkerhetspolitiska utvecklingen på längre sikt. Den största osäkerheten är Ryssland. Det som händer i Ryssland har avgörande betydelse för säkerheten och samarbetet i hela Europa. Vi kan hoppas, och rent av tro, att den demokratiska utvecklingen kommer att fortsätta. Processen kommer sannolikt att ta lång tid och ske med avbrott och bakslag. Men det är också fullt möjligt att processen avstannar och en auktoritär regim kommer till makten. Detta kan vi inte bortse ifrån. I likhet med Göran Lennmarker kan jag sätta upp plus och minus i den demokratiska utvecklingen i Ryssland. Det finns mycket som inger oro. Jag har sagt det flera gånger tidigare, och jag vill upprepa en gång till: Det skulle kännas lugnare med ytterligare fem år av demokratisk utveckling i Ryssland. Det är detta vi hoppas på, och inte bara vi. Just situationen och utvecklingen i Ryssland var en av huvudfrågorna i mina samtal med den amerikanska regeringen när jag nyligen var i USA. Avgörande för Rysslands framtid är den ekonomiska utvecklingen. Den utövar också ett bestämmande inflytande över den militära utvecklingen, därför att en forcerad satsning på militära rustningar för att uppnå Sovjetunionens militära styrka troligen på nytt skulle leda till ett ekonomiskt sammanbrott. Fru talman! För omvärlden gäller det att på samma gång visa fasthet och förståelse för Ryssland. Rysk politik skall mätas med samma måttstock som andra länders, och samma krav skall ställas på Rysslands uppträdande mot sina grannar som på andra länders. Men det gäller samtidigt att förstå hur de senaste årens utvecklingen kan te sig i ett ryskt perspektiv. Supermakten Sovjetunionen har upphört att existera. Ryssland är visserligen en stormakt på kärnvapenområdet, men har i övrigt förlorat en stor del av sin militära och ekonomiska styrka. Detta tär på den nationella stolthet som varje suverän stat vill hålla högt. I en situation av vikande nationell stolthet är det lätt för revanschsugna och högljudda att göra sig gällande. EU och NATO-länderna delar uppfattningen, och framhäver den med frenesi, att det vore farligt om Ryssland kände sig förödmjukat. Inget kan vara mer skadligt för vår strävan att skapa en ny europeisk säkerhetsordning än om Ryssland uppfattar det som om omvärlden utnyttjade deras svaghetstillstånd i eget maktintresse. Därför gäller det, fru talman, att få till stånd nya stabila samarbetsformer med Ryssland för att skapa just den gemensamma säkerhet i Europa som så många har talat om här i dag och som präglar det gemensamma utrikes och försvarsutskottets betänkande. Det gäller att stödja de demokratiska krafterna. Säkerheten och samarbetet i hela Europa skulle lida allvarlig skada om det uppstod ett auktoritärt inåtvänt Ryssland. Sveriges säkerhet kan aldrig ses isolerad från Europas säkerhet. Vårt närområde är, främst på grund av den ryska Kolabasen, en skärningspunkt för stormakternas strategiska intressen. Kolahalvöns betydelse har vuxit i takt med att kärnvapnen fått en viktigare roll för Ryssland, både militärt och framför allt politiskt. Ett angrepp på Sverige skulle direkt beröra stormakternas vitala intressen och relationer med varandra. Ett angrepp på Sverige är därför inte rimligt annat än i samband med en stormaktskonflikt som trappats upp till hög nivå. Fru talman! Vår militära alliansfrihet består. För detta råder en stabil majoritet i Sveriges riksdag. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges folk vill bibehålla den militära alliansfriheten. Det är den säkerhetspolitik som bäst gagnar oss, men den gagnar också säkerheten och stabiliteten i vårt närområde och därmed i hela Europa. Inget hindrar självfallet Folkpartiet från att aktivt diskutera NATO eller att öppet kräva ett medlemskap i NATO. Jag har t.o.m. flera gånger uppmanat Folkpartiet att gå från ord till handling och begära partiledaröverläggningar om ett svenskt NATO medlemskap. Jag förstår inte varför man inte gör det om man nu önskar ett svenskt NATO-medlemskap. I dag liksom under det kalla kriget stöds alliansfriheten av ett modernt och starkt totalförsvar. Totalförsvarets yttersta och viktigaste uppgift är att avhålla från och försvara Sverige mot väpnade angrepp, men vårt försvar tjänar också den militära stabiliteten i vårt närområde. Det verkar förtroendeskapande. Det är viktigt att den militära stabiliteten i vårt närområde inte undergår väsentliga förändringar. Det är också för stabiliteten i vårt närområde som det är viktigt att de förändringar av CFE-avtalets flankbestämmelser som nu diskuteras inte leder till väsentliga förändringar av de militära styrkeförhållandena. Det skulle allvarligt motverka CFE-avtalets oerhört betydelsefulla förtroendeskapande karaktär. Vårt mål, fru talman, är en ny europeisk säkerhetsoch samarbetsordning, och vi strävar efter att uppnå gemensam säkerhet - det begrepp som Olof Palme myntade och som nu har vunnit allmänt genomslag. Det är ett mål och en strävan som delas, glädjande nog, av alla europeiska länder. En ny europeisk säkerhetsordning skapas inte vid någon stormaktskonferens i Wien eller i Versailles. Det är en ständigt pågående mödosam process. EU är den utan jämförelse viktigaste organisationen för samarbete i Europa. Inget har större betydelse för det långsiktiga fredsbygget på vår kontinent än de central och östeuropeiska ländernas - bland dem våra baltiska grannars - inträde i EU. Det är främst genom EU som vi kan bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i Central och Östeuropa och på så sätt befästa demokratin där. OSSE, Europarådet, NATO, med Partnerskap för fred, och VEU med dess olika anknytningsformer är alla vid sidan av EU viktiga instrument för säkerhetsskapande samarbete i Europa, och det är organisationer som Sverige aktivt deltar och självklart skall delta i. Fru talman! Gemensam säkerhet kan aldrig skapas mot någon nation utan den kan bara skapas med alla nationer, och det är själva innebörden av gemensam säkerhet. Därför är det viktigt att vid en utvidgning av NATO, som är under utredning, inte bidra till att dra nya gränser genom Europa. Det är också NATO:s egen klart deklarerade mening. Ingen vill se en ny Jaltalinje uppstå ett stycke öster om den gamla försvunna. En sådan skulle inte gagna vare sig NATO medlemmarnas eller övriga europeiska staters säkerhet. USA:s och NATO:s centrala roll för europeisk fred och säkerhet har bekräftats genom fredsöverenskommelsen i Dayton och genom tillkomsten av fredsstyrkan IFOR. Genom att USA, NATO, Ryssland och alliansfria europeiska länder samverkar i IFOR är IFOR också ett konkret och mycket övertygande uttryck för ett gemensamt europeiskt ansvar för säkerheten i Europa.

Fru talman! Varje land avgör självt sin säkerhetspolitik, och den tid är och måste vara förbi i Europa när stormakter påtvingade små grannländer sin vilja. Sverige kräver respekt för sitt säkerhetspolitiska val och för sin militära alliansfrihet, och naturligtvis respekterar vi på samma sätt andra länders säkerhetspolitiska val. Det är en självklarhet. Men detta hindrar inte Sverige från att framföra sin uppfattning om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och därmed också i frågan om NATO:s utvidgning. Det är vidare faktiskt så, Göran Lennmarker, att vår syn på NATO-utvidgningen inte skiljer sig från den som NATO-rådet självt har deklarerat, nämligen att några nya gränslinjer inte får dras upp i Europa.

Detta budskap har jag mycket klart framfört i mina samtal med USA:s försvarsminister, senast för en vecka sedan.

Fru talman! Jag delar mycket av den oro som försvarsministern här anför. I Försvarsberedningens rapport har vi verkligen betonat den osäkerhet som vi ser runt omkring oss. Överbefälhavaren menar att försvarsmakten får begränsad förmåga att hejda en angripare med den ekonomiska nivå som Centern och Socialdemokraterna är överens om, samtidigt som förmågan att slå en angripare inte torde föreligga och vår förmåga att snabbt och säkert förflytta stridskrafter över hela landet är eftersatt. Vi menar att detta innebär en ökad risktagning som måste beaktas i det fortsatta arbetet. Är försvarsministern beredd att ompröva vissa nedskärningar om det som står i propositionen visar sig riktigt, dvs. att de förbättrade möjligheterna att uppnå överraskningseffekter med strategiska insatsstyrkor växer alltmer? Vi vet, och det nämns två gånger i propositionen, att de rent tekniska förutsättningarna finns för att förstärka operationsmöjligheterna i vårt närområde. Det är en signal som kan vara värdefull i det fortsatta säkerhetspolitiska arbetet.
Fru talman! Jag vill kort till Åke Carnerö säga att förhandlingarna om CFE-avtalet inte är slutförda. Diskussionerna pågår mellan NATO, USA och Ryssland. Det är litet för tidigt att dra sådana slutsatser som Åke Carnerö tydligen är ute efter.

Fru talman! Ingenting har gått snett i förberedelserna av dagens försvarsbeslut. Försvarsberedningen lade fram sina betänkanden i tid. Propositionen lades på riksdagens bord i tid den 5 oktober. Riksdagens debatt var satt till den 6 december. Det är i dag. I dag diskuterar vi, och i dag hoppas jag att riksdagen kommer att fatta sitt beslut. Jag får tydligen ta tillbaka rosen som jag gav Lennart Rohdin. Nu verkar han inte längre stå för Folkpartiets sparkrav fullt ut. För en timma sedan uppfattade jag hans inlägg så, att han rakryggat stod upp för sitt partis stora sparkrav på 27 %. Under den tid som han satt i Försvarsberedningen för Folkpartiet lade han fram ett alternativ som innebar en sänkning av försvarsutgifterna med 27 %. Då deklarerade jag att det inte kommer att bli någon uppgörelse med Folkpartiet i försvarsfrågan om man står för en sådan nedrustning i Sverige. Sedan måste jag säga en sak, Lennart Rohdin, så att det blir sagt en gång för alla. Jag kommer inte att tillåta att någon tystar ner mig när det gäller att hävda de svenska soldaternas intressen och säkerhet i Bosnien. Jag har beskrivit den svenska bataljonens samövningsförutsättningar, vad man har för utrustning, vad man är kontrakterad för och att man endast har uppgifter enligt det nuvarande FN-mandatet. Jag har dessutom sagt att de nuvarande uppgifterna inte är riskfria och att jag inte heller tror att de kommande uppgifterna i IFOR kommer att bli vare sig lugna eller ofarliga. Det har jag sagt. Det står jag för. Jag ämnar upprepa detta så länge jag är försvarsminister. Det har gjort somliga ursinniga. Somliga, inklusive Lennart Rohdin, har tappat fattningen. Men jag kommer faktiskt rakryggat att hävda de svenska soldaternas säkerhet och deras intressen nere i Bosnien.

Fru talman! Jag skall inte polemisera mot Lennart Rohdin. Jag ämnar bara tillmötesgå hans begäran. Med utomordentligt stor glädje skall jag låta göra en seriös genomgång och analys av vad Folkpartiets sparkrav på 27 % skulle innebära för Sveriges försvar och säkerhet. Jag lovar, med hela kammaren som vittne, att jag med glädje t.o.m. skall offentliggöra en sådan genomgång.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern som rör det fortsatta arbetet inför etapp 2 i försvarsbeslutet. I utskottets överväganden i detta betänkande står att utskottet förutsätter att en avvägning skall göras mellan totalförsvarets uppgifter och anslag samt verksamhet inom andra samhällsområden för att uppnå bästa möjliga samlade positiva effekt. I ett tidigare betänkande från försvarsutskottet sade man att man förutsätter att regeringen i samband med förberedelserna inför nästa försvarsbeslut överväger även miljökonsekvenserna av olika förändringar.